Herr talman! Konjunkturläget är fortfarande skralt. Det hade varit bättre om man på ett tidigt stadium i höstas hade genomfört de olika förslag som lades fram från oppositionssidan. Jag tycker att vi nu klart kan se att det vilar ett stort ansvar på regeringen för att den inte på ett tidigt stadium i höstas tog fasta på de förslag vi lade fram. Men även med regeringens politik blir det väl förr eller senare en uppgång. När den kommer är svårt att veta. Såväl finansutskottets majoritet som dess minoritet uttrycker sig med en viss försiktighet på den punkten, men det är ändå rimligt att räkna med att det någon gång under nästa budgetår kommer att bli en svängning uppåt. Men om också sysselsättningsläget skulle komma att förbättras kvarstår ändå en del allvarliga svårigheter. Regeringen har under senare år skött den ekonomiska politiken illa, och därför kommer det att kvarstå allvarliga svårigheter även om sysselsättningsläget förbättras. När vi bedömer situationen i vårt land för närvarande gör vi det mot bakgrunden av vetskapen att vi här har fått en relativt sämre situation än man fått i andra länder. Om vi ser på prisstegringstakten kan vi konstatera att vi i genomsnitt har snabbare prisstegringar i vårt land än i andra länder. Ser vi på den ekonomiska tillväxten finner vi att vi har en genomsnittligt långsammare resursutveckling än i andra länder. Och om vi ser på sysselsättningsläget, finner vi att det under senare år blivit så att vi inte skiljer oss fördelaktigt från andra länder ens på den punkten. Det har alltså under de senaste fem åren skett en försämring i vårt läge i förhållande till genomsnittet i andra länder, Det är något tokigt med en politik som lett fram till detta ogynnsamma läge. Socialdemokraterna har gjort många bra saker; det förtjänar understrykas för att ge beröm där det behövs. Men på senare år är det någonting inom den ekonomiska politiken som har gått allvarligt på sned. Bland de svårigheter som jag tror kommer att göra sig gällande ganska kraftigt under nästa uppgångsfas är de som kommer att återfinnas på utrikeshandelssidan. Under den gångna perioden av stor arbetslöshet och nedgång i aktiviteten har vi sluppit undan handelsbalansproblem och problem på valutasidan. Jag tror emellertid att vi kommer att få tillbaka svårigheterna där, och det länder socialdemokraterna i finansutskottet till heder att man starkare än i finansplanen har understrukit att denna risk föreligger. Vidare tror jag att vi på valutasidan — alltså när det gäller dollar och kronor och över huvud taget alla kapitalrörelser — kommer att få känna av en fortsatt oro. Av finansplanen och av en del skriverier och uttalanden från regeringssidan har det förefallit som om varenda instabilitet hade undanröjts, men jag tror man kommer att märka — vi har för övrigt redan märkt det — att de förhoppningarna har varit alldeles för optimistiska. Det är ytterligare en risk när vi bedömer den framtida utvecklingen i vår ekonomi. Mera näraliggande än detta med valutor och utrikeshandel är dock den fråga som så intensivt har kommit att diskuteras under de senaste dagarna, nämligen matpriserna. Vad skall man göra åt den frågan? Ja, jag hörde i Tidningskrönikan i morse en rapport från en socialdemokratisk tidning, där man förklarade att matpriserna inte är något dåligt exempel att ta som utgångspunkt för att resonera om de ekonomiska svårigheter vi har att brottas med. De olika avvägningar man här måste göra är ett lärorikt exempel på hur det ekonomiska maskineriet fungerar och vilka svårigheter vi har. Därför tänkte jag ta just den handfasta frågan: ”Vad skall vi göra åt matpriserna?” som utgångspunkt för min diskussion av det betänkande från finansutskottet som vi i dag skall behandla. Fru Norman och många med henne som de senaste dagarna givit frågan om matpriserna publicitet har sagt att de inte menar att det är bönderna som roffat åt sig mer än vad de borde ha. Det är helt riktigt. Jordbrukarbefolkningen har snarare under senare år fått ett försämrat läge. Hade det inte varit på det sättet, så skulle vi för övrigt inte heller haft den allvarliga nedläggning av jordbruk som vi fått under senare år. De som har talat om matpriserna har också sagt att man inte heller inom handeln har skott sig, och det är också riktigt. Handeln har inte någon hög lönsamhet; vi kan t.ex. se i tidningarna att Konsum skär ned återbäringen för föregående år, helt enkelt beroende på att det ekonomiska resultatet varit så dåligt. Eftersom det alltså inte finns några enkla och iögonenfallande förklaringar och man inte heller kan göra några enkla påpekanden om hur man skulle gå till väga för att klara matpriserna, säger man: ”Då får vi överlämna det här problemet till politikerna.” Och det är också riktigt; det är vår skyldighet att försöka ge svar på sådana frågor. Men eftersom man inte vid första ögonkastet kan finna några enkla och självklara lösningar, kan man inte heller i en enda enkel mening ange hur vi skall gå till väga, utan man får föra ett resonemang. Det finns dock ett svar på frågan, vad man skall göra åt matpriserna och åt hela det skeende som ligger bakom den våldsamma uppgången av priserna där och på andra håll. Det finns ett svar — åtminstone anser vi inom moderata samlingspartiet att vi har ett svar. Vi anser att det i den gemensamma borgerliga reservationen till finansutskottets betänkande finns ett svar, och vi anser vidare att vi i det avseendet skiljer oss från herr Sträng. När socialdemokraterna talar förefaller det nämligen som om det enda de hade att säga var att ”samhället”, dvs. staten, måste bli starkare. Det är ungefär så konkret de för närvarande kan uttrycka sig. Jag tror inte att det är ett bra svar till svenska folket när man säger att vad som behövs för att klara läget är att ge herr Palme mera makt — inte ens att ge herr Sträng mera makt. Jag tror t.o.m. att det är ett dåligt svar. Vad som behövs är snarare att man inriktar sig på att ge de enskilda människorna mera medbestämmanderätt när det gäller deras angelägenheter. Det är svar av den typen som vi har att ge. Först och främst tror jag att det behövs en politik som satsar mera på ekonomisk tillväxt än den som vi haft under senare år gjort. Ekonomisk tillväxt löser, som vi vet, alls icke automatiskt alla problem. Men ekonomisk tillväxt ger möjligheter. Den ger möjligheter att göra hushållskassan större än den för närvarande är, och det är ju det som behövs för att de enskilda människorna skall få lättare att klara sin hushållsbudget. Socialdemokraterna har under senare år försuttit bra mycket av de möjligheterna. Om vi här i landet haft samma tillväxttakt som man haft i jämförbara länder, hade vår nationalinkomst i dag varit många miljarder högre, och dessa miljarder hade kunnat användas till både det ena och det andra; bl.a. hade man just kunnat se till att hushållskassorna varit större. Genom att regeringen på olika sätt missat de möjligheter som här finns, har regeringspolitiken i själva verket blivit mycket reformfientlig. Jag tror alls inte socialdemokraterna saknar en önskan att genomföra reformer, men deras politik har lett till en brist på möjligheter att förverkliga dessa reformer. Det är därför som det är riktigt att säga att socialdemokratisk politik faktiskt på senare år kommit att bli starkt reformfientlig. Vad kan man då göra för att här i landet få en bättre resursutveckling som ger utrymme för mera reformer? Ja, vi kan inte göra någon lång granskning av det — jag skall ju bara tala i några minuter till. Men det behövs en bättre näringspolitik, mera inriktad på utveckling än avveckling. Vi kan inte omskola oss till välstånd och i så hög grad som den nuvarande socialdemokratiska näringspolitiken innebär förlita oss på sådana åtgärder. Omskolningen är viktig, men vi kan inte satsa bara på dessa avvecklingar, utan det fordras i stället utveckling. Det behövs en regionpolitik som verkar med kraftfulla åtgärder och mindre med det plotter som för närvarande i så hög grad kännetecknar regionpolitiken. Det fordras också, såsom vi säger i den borgerliga reservationen, att man klart uttalar att en kraftfull regionpolitik är ett av de stora samhällsekonomiska målen. En åtgärd som jag anser att man bör se till att få ekonomiskt utrymme för är att ta bort arbetsgivaravgiften i stödområdena. Mer allmänt sett behöver vi, såsom de båda föregående talarna framhållit, större investeringar inom näringslivet som helhet. Det behövs också ett bättre utbildningsväsen — det är någonting mycket viktigt för de ekonomiska framstegen. Men, herr finansminister, vad som definitivt inte behövs är det som den socialdemokratiska minoriteten tillsammans med kommunisterna så småningom antagligen kommer att rösta igenom, nämligen idén om en s.k. inköpspool för att motverka konjunktursvängningarna. Socialdemokraterna har under den senaste konjunkturnedgången visat sig vara mycket skickliga när det gäller att undvika att använda de vedertagna medlen för att utjämna de ekonomiska svängningarna. Varför skall ni då överanstränga er för att hitta på galna sätt att försöka åstadkomma en ekonomisk uppgång? Jag hoppas verkligen att ni skrinlägger förslaget om en inköpspool som, såvitt vi i finansutskottet kunnat förstå, skulle innebära att staten började köpa kylskåp och klänningar och lade upp dem i ett lagerhus för att, när tillfälle bjöds, sälja ut dessa varor. Jag tror att det kommer att bli den mest byråkratiska och dyrbara ekonomiska politik som kan tänkas, och det vore mycket intressant att så småningom få höra herr Ekström förklara hur det här skulle gå till. Eller är det bara en hövlighet mot era motionärer att ni velat föra denna underliga tanke vidare till den stackars finansministern? En viktig sak är alltså att se till att man har en resursskapande politik, så att hushållskassan blir större och vi får större möjligheter att köpa; då känns prisstegringarna mindre hårt än de för närvarande gör. Men sedan gäller det naturligtvis också att försöka minska själva prisstegringarna. I rättvisa mot finansministern tror jag att man bör säga att det är mycket svårt att bli helt kvitt prisstegringarna. Men jag tror att prisstegringarna i det här landet skulle kunna vara mindre snabba än de för närvarande är. Hur skall det gå till att åstadkomma detta? Om en person eller ett företag har en idé om hur man med hjälp av någon maskin, någon ny metod eller någonting annat skulle kunna sänka tillverkningskostnaderna, skall det vara rimligt lätt för den personen eller det företaget att få låna pengar och kunna göra en investering. Den socialdemokratiska kreditpolitiken har varit mycket ryckig. En av anledningarna till att matpriserna stigit är att handelns kostnader har stigit mycket kraftigt; man har så att säga tvingats skicka vidare i priserna de mycket stora löneökningarna inom handeln. Om vi inte, herrar Ekström och Sträng, vid ett par tillfällen hade haft investeringsavgifter på byggandet inom handeln, tror ni då inte att det hade varit lättare i dag för dessa verksamheter att klara kostnadsökningarna utan att skicka dem vidare i prisökningar? Det tror jag. Jag tror att även ni tror det, men jag tror också att ni inte kommer att vilja säga det. Det måste vara på det sättet, att om handeln haft större möjligheter att på ett billigt sätt sköta sina investeringar, hade matpriserna i dag stigit mindre snabbt än vad de nu gör. Det är mot denna bakgrund som vi i vår reservation i ett par motionsyrkanden framställer krav som syftar till att åstadkomma en bättre och rimligare fungerande kreditmarknad. Man bör se över systemet med emissionskontroll och man bör göra det enklare med s.k. återlån från AP-fonderna. Jag tror att det är mycket betydelsefullt att vi för närvarande noga överväger det som jag nu har sagt — för att inte råka i det läget när nästa konjunkturuppgång kommer att då den mest enorma åtstramning av kreditpolitiken måste tillgripas. På det sättet skulle ni på nytt knäcka de investeringsönskningar som finns i näringslivet, som ni har gjort i ett antal omgångar hittills och som är en viktig förklaring till de svårigheter vi för närvarande upplever. Hur skall det gå till att slippa att på det viset knäcka önskemålen om att bygga ut och att sänka kostnaderna inom näringslivet? — Det måste gå till på det viset att stat och kommun inte lägger beslag på så mycket pengar för egen del att det inte blir någonting över för dem som vill låna. Det fordras, litet mer invecklat uttryckt, en rimligare finanspolitik än den som vanligen bedrivs. Vi måste redan nu vara väl medvetna om den risksituation man kan hamna i om man inte i tid inser just detta. Det är därför som vi i en av punkterna i vår reservation till betänkandet framhåller att det redan nu fordras den allra största vaksamhet och att man vid en uppgång måste tänka sig en stramare finanspolitik än den som vanligen bedrivs. När man talar om finanspolitik kommer man in på skatter. Det tredje sättet att se till att hushållspengarna räcker bättre är att ordna så att inte de inkomster folk har i så hög grad som nu försvinner i skatt. Då skulle det faktiskt bli litet mer pengar kvar i hushållskassan än det blir för närvarande. När vi talar om skatter vill jag nämna att en möjlighet vore att sänka mervärdeskatten på livsmedel. Många har föreslagit det, och det finns fördelar med en sådan åtgärd. Men det finns naturligtvis också nackdelar. Det vore krångligt att ha olika momssatser på olika varor, och det bleve litet invecklat att avgöra om chokladkex är mat eller inte. Vidare är det tveksamt om man skall ha det på det viset att man plockar bort mervärdeskatten på oxfilé men har den kvar eller t.o.m. höjer den på t.ex. arbetskläder. Sådana nackdelar gör att jag för min del har anledning att uttrycka tveksamhet inför den typen av förslag — även om det finns fördelar med förslagen. Anledningen till att jag anser mig kunna uttrycka tveksamhet när det gäller att sänka mervärdeskatten på livsmedel är att det finns en mycket enklare metod att sänka skatterna och åstadkomma det man bör åstadkomma. Det är, herr Sträng och herr Ekström, att sänka skatten på inkomst, för om man sänker den blir det mer pengar kvar i hushållskassan och lättare att köpa. Jag skulle vilja föreslå att man gjorde det. Nu är det i stället så att vi befinner oss i ett skede av skattehöjningar. Här talas om att det inte är några skattehöjningar — det kanske herr Sträng kommer att säga så småningom i debatten — men vi vet att kommunerna höjer sina skatter, till stor del beroende på de stora bördor som regeringen lägger på dem. Vi vet också att inflationen för upp de vanliga inkomsttagarna i högre skatteklasser, där de kommer att drabbas hårdare. Trots att detta officiellt går under beteckningen ”ett år utan skattehöjningar” är det ett år med ganska kraftiga skattehöjningar, och det är mycket allvarligt. Vi behöver verkligen sänka de direkta skattesatserna, och inte höja dem. Det behöver vi göra inte bara därför att det skall bli mer pengar kvar i hushållskassan utan också därför att de höga skattesatser vi har för närvarande utgör ett utomordentligt allvarligt hot mot vår ekonomis sätt att fungera. Och jag är mycket förvånad över, herr Ekström, att finansutskottets majoritet inte uttrycker någon medvetenhet om det i diskussioner i olika sammanhang. Man kan ändå se på den genomsnittliga inkomsttagarens situation. Låt oss säga att han hade 30 000 kronor i inkomst, att han fick en löneökning med 10 procent och att priserna stiger med 5 procent. Den prishöjningen kostar honom ungefär 1 000 kronor i fördyringar, och kvar står då 2 000. Men inkomsthöjningen på 3 000 kronor drabbas av skatt, och inte bara det, utan en del av den går också åt genom att bostadstilläggen minskar, och i en del fall kanske genom att barndaghemsavgifterna ökar. Det finns också en del andra avgifter som beror på inkomstens storlek och som justeras upp, om inkomsten ändras. Sätter man sig ner och räknar igenom den genomsnittliga inkomsttagarens situation, finner man att av löneökningen på 3 000 kronor försvinner upp emot 2 500 på det av mig angivna sättet. Sedan har priserna stigit med 1 000 kronor. Totalt blir det alltså 3 500 kronor, men löneökningen var bara 3 000. Det innebär att löntagaren trots en så kraftig löneökning som 10 procent får mindre pengar kvar. Det innebär att fler och fler människor blir mer och mer beroende av olika bidrag som stat och kommun betalar ut. Därigenom har de höga skatterna kommit att bli ett socialt problem och inte bara ett ekonomiskt. Vi anser att det är absolut nödvändigt att ha ett skattesystem som gör att det lönar sig att arbeta, men för närvarande är det inte svårt att konstruera fall där det faktiskt lönar sig att sjukskriva sig i stället. Har man ett system som medför att det lönar sig att sjukskriva sig, även om man inte skulle vara speciellt sjuk, får man så småningom också en sjuk ekonomi. Det kommer då inte att finnas några pengar kvar att betala ut i alla de bidrag, som det i många fall är verkligt angeläget att ha pengar till. Eftersom den värld vi lever i är en hård värld för många människor, så fordras det ett socialt medvetande för att den inte skall bli hårdare än nödvändigt. För att inte utvecklingen skall gå över styr, herr finansminister, så att vi inte får några pengar kvar för dessa angelägna syften, måste vi driva en sådan ekonomisk politik att det lönar sig att arbeta. Därför skall man sänka skatterna! Det är emellertid lätt att säga, menar en del, men svårt att göra. Jag tror dock att det finns goda möjligheter. Det förekommer ett omfattande offentligt slöseri — tidningsrubrikerna talar för sig själva — och kostnadsjakten inom det offentliga är mindre utpräglad än inom verksamheter där man själv måste betala för sig. Också kommunalskatterna skulle kunna bli rimligare, om inte staten lade så stora bördor på kommunerna. Förra året slogs jag här för en reservation som gick ut på att man skulle se igenom de olika råd och anvisningar av mycket dyrbart slag som ämbetsverken skickat ut till kommunerna och som på många håll kräver en sådan lyxstandard att kommunerna har svårt att genomföra projekten utan att tvingas till skattehöjningar. Jag var då ensam om att försvara denna uppfattning, men till min utomordentliga glädje läser jag i årets finansplan att herr Sträng har blivit så klok att han nu tänker göra detta alldeles av sig själv, trots att riksdagen alltså förra året röstade emot att man skulle förfara så. — Herr Ekström rynkar pannan, men jag har bättre minne än herr Ekström på denna punkt. Också på skolpolitiken skulle man kunna spara pengar, om den drevs på ett rimligare sätt. Som det för närvarande är blir en skola knappast färdig förrän man måste börja ändra om i väggar och annat därför att skolplanerna har ändrats av utbildningsministern. Sådant kostar mycket pengar. Bostadspolitiken är också mycket dyr. Genom hyresregleringarna har byggkostnaderna rusat i höjden. Det har företagits omfattande rivningar, och billigare bostäder har på det sättet försvunnit. Och byggkostnaderna kommer att fortsätta att stiga samtidigt som det blir synnerligen svårt att hitta skattepengar till att subventionera bostäderna på det sätt som vi hittills har gjort med bostadstillägg och på en lång rad andra sätt. Jag undrar om vi inte är på väg in i något slag av kris på detta område — en uppfattning som jag finner att också HSB:s tidning Att bo ger uttryck för i en ganska amper ledare. På bostadspolitikens område finns både det ena och det andra sättet att spara pengar. Vi subventionerar hyrorna på många sätt: vi håller nere hyrorna, så att de är lägre än de höga byggkostnader som hyresregleringen medfört. Detta kräver mycket stora skattepengar. Nu föreslår en del människor att vi skall göra på motsvarande sätt också med matpriserna. I och för sig kan det vara mycket lockande att på det viset sänka matpriserna — det finns en hel del som talar för det — men jag tror att man i så fall bör gå till väga med den allra yttersta försiktighet, eftersom en ytterligare höjning av skatterna för att kunna sänka matpriserna lätt leder in i svårigheter. Det finns andra sätt att spara pengar, herr finansminister. Man kan t.ex. vara lite mindre lättvindig när det gäller statlig företagsamhet. Om man ägnade sig åt en bättre sparsamhet med skattepengar, tror jag att man skulle få utrymme för en viss sänkning av skatteskalorna. Om man sedan år efter år fortsatte med att inte låta utgifterna öka lika snabbt som inkomsterna faktiskt gör för staten genom den ekonomiska tillväxten, skulle man årligen kunna sänka skatteskalorna, och det är detta vi vill. Det har en mycket gynnsam effekt på vår ekonomi. Om man tänker sig att en kommun skulle våga sig på att höja skalan för den kommunala skatten till 35 kronor, tror jag att den ekonomiska utvecklingen i denna kommun skulle bli så skruttig, att den skulle få mindre pengar att röra sig med än den hade med en lägre skattesats. Det är en sanning som gäller inte bara för en kommun utan den gäller för landet som helhet, även om socialdemokraterna har glömt bort den. Det är en anledning till att er politik har blivit reformfientlig. Herr talman! Det finns mycket man kan göra för att förbättra det ekonomiska läget. Man kan helt konkret hantera det svåra läge som råder för många av landets husmödrar, och jag tycker att det är skräp att ni visar så litet av initiativ. Jag tycker att det är illa, herr Ekström, att det i ert betänkande finns så ringa medvetenhet om de svårigheter som de genomsnittliga inkomsttagarna faktiskt har. Jag har här försökt att litet resonera om vad man skulle kunna göra för att hantera dessa svårigheter. Lika ledsen som jag är över er lättvindighet på det området, lika glad är jag över att de tre borgerliga partierna i en gemensam reservation visat att det här finns ett alternativ till den socialdemokratiska politiken. De borgerliga partierna har vid olika tillfällen under förra året lagt fram gemensamma yttranden i den centrala frågan om hur den ekonomiska politiken skall skötas. Det är mycket bra, därför att det behövs att väljarna kan se att här finns ett funktionsdugligt alternativ till socialdemokratin. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till den reservation jag talat för och de tio punkter som angivits i denna.

Herr talman! Det är inte särskilt mycket substans vare sig i finansutskottets betänkande eller i de borgerliga partiernas gemensamma reservation. Där finns ingen tillfredsställande analys av orsakerna till den stora arbetslösheten och till de kraftiga stegringarna av priser och hyror. Där finns inga förslag som visar vad man praktiskt skall göra för att bekämpa arbetslösheten och prisstegringarna. Det förefaller heller inte att finnas någon större skillnad i åsikter mellan de socialdemokratiska och borgerliga ledamöterna i finansutskottet. En resenär från utlandet, som är obekant med färgen på regeringen i Sverige och med majoritetsförhållandena i finansutskottet, skulle inte genom att läsa de bägge texter som här föreligger med någon säkerhet kunna säga vilken text som skrivits av socialdemokrater och vilken som skrivits av borgerliga. Dessa partier får väl själva avgöra för vilket parti detta är minst smickrande. Enda skillnaden är egentligen att den socialdemokratiska halvan av utskottet vill avslå ett par ointressanta borgerliga motioner och att den borgerliga halvan vill avslå en lika ointressant socialdemokratisk motion. Men alla vet att det inte saknas problem i Sverige och att det inte saknas problem för människorna. Det finns en stor arbetslöshet, priserna stiger kraftigt, och detta drabbar hårt alla löntagarfamiljer men särskilt barnfamiljerna och låginkomstgrupperna. Det är bra att detta nu sent omsider trängt fram till och med till moderata samlingspartiet. Hyrorna har också stigit kraftigt. Skattebördan känns mycket tung för grupper som inte har något överflöd på livets nödtorft. Men vilket svar ger de socialdemokratiska och borgerliga partierna alla människor för vilka varje dag är en hård strid för att få inkomsterna att räcka till det nödvändigaste? Vilket perspektiv ger de alla dessa människor? Jag bortser nu från det parlamentariska och tekniska språket i propositioner och utskottsbetänkanden. Jag försöker att se till innehållet i vad som sägs. Men där finns ingenting konkret och påtagligt. Det är allmänna uttalanden i stil med att ”full sysselsättning, fortsatt hög tillväxttakt, balans i utrikesbetalningarna, jämnare inkomstfördelning, stabilisering av prisnivån samt regional balans skall vara övergripande mål för den ekonomiska politiken”. Men vad ger sådana uttalanden människorna när verkligheten är den rakt motsatta? Arbetslöshet, låg tillväxttakt, ojämn inkomstfördelning, stigande priser och fortsatt utarmning av stora regioner genom avflyttningen är det kännetecknande. Nu råkade det vara de borgerliga partiernas förslag till målsättning som jag läste upp. Men dessa partier anvisar — trots sin s.k. oppositionsställning — inga som helst andra medel än den socialdemokratiska regeringen för att lösa människornas problem. Ty ingen inbillar sig väl att inrättandet av ett ekonomisk-socialt råd och sammankallandet av en stabiliseringspolitisk konferens skulle ge ett enda nytt arbetstillfälle eller betyda ett enda öres prissänkning på mjölken eller köttet. De borgerliga partierna saknar helt konkreta förslag till åtgärder som skulle kunna hjälpa de arbetande människorna. Det är inte många månader sedan de var beredda att omedelbart överta regeringsmakten, men nu vill de ingenting annat än regeringen Palme. Tror man att prisstegringarna skulle kännas mindre om herrar Fälldin och Bohman i stället genomförde dem? Det har talats och skrivits mycket om betydelsen av att tre partier har kommit fram till gemensamma ståndpunkter i den ekonomiska politiken, och jag kan hålla med om att det är intressant att konstatera, att centerpartiet och moderata samlingspartiet har gemensamma krav och värderingar i grundläggande frågor. Men eftersom skillnaden gentemot regeringspartiet är så minimal kunde man väl i den borgerliga pressen ha noterat den ännu större framgång som består i att fyra partier tycks ha samma plattform för den ekonomiska politiken. För att inte vara orättvis måste jag här göra reservation på en punkt. De borgerliga partierna är inte lika säkra som socialdemokraterna på att det blir ett konjunkturomslag i år. De menar att man kan ha en bestämd uppfattning på den punkten först fram i maj månad. Vad som skiljer den borgerliga från den socialdemokratiska ståndpunkten är alltså litet mindre bestämdhet och något mindre tilltro till kapitalismens s.k. läkande krafter. Vänsterpartiet kommunisterna anser att man måste ställa följande omedelbara uppgifter i centrum för den ekonomiska politiken: 1. Arbetslösheten måste effektivt bekämpas med målsättningen att infria löftena om full sysselsättning. 2. Priserna måste sänkas framför allt på viktiga livsmedel. 3. Hyror och andra bostadskostnader måste ner särskilt i de nybyggda lägenheterna. Det är dessa krav som en växande del av det svenska folket anser måste genomföras. Det är en bankruttförklaring av det nuvarande ekonomiska systemet att det inte kan bemästra vare sig arbetslösheten eller inflationen. Det är ett utomordentligt farligt läge för regeringen när den låter tiden gå utan att vidta effektiva åtgärder för att minska arbetslösheten och för att stoppa prisstegringarna. De som politiskt tjänar på denna låt-gå-politik är de borgerliga krafterna, som demagogiskt utnyttjar situationen. Vi har ju nyss hört herr Burenstam Linder här klaga över det ekonomiska system som när honom. I det sammanhanget måste jag naturligtvis ge min komplimang till docenten i nationalekonomi som upptäckt att man får betala mindre i skatt om inkomstskatten minskas. Jag hoppas herr Sträng noterade det uppslaget. Herr talman! Man måste ta mycket allvarligt på det nuvarande läget och de aktuella problemen för många människor. Det är säkert inte bara vi som tycker att regeringen tar för lätt på dessa frågor, att den underskattar de arbetande människornas svårigheter, att den nonchalerar de opinionsyttringar som förekommer. Det finns ett slags istadighet i regeringens inställning, som gör att den vägrar att ta upp nya lösningar till allvarlig diskussion. Statistiska centralbyråns senaste räkning redovisar 136 000 helt arbetslösa. Särskilt hög är ungdomsarbetslösheten — 46 000 arbetslösa är under 24 år, vilket motsvarar 7 procent av arbetskraften i dessa åldrar. Till dessa siffror brukar sägas att arbetslösheten dock ökat mindre mellan december och januari detta årsskifte än vid förra årsskiftet eller att de av regeringen vidtagna åtgärderna — som det heter — ännu inte slagit igenom. Antalet anmälda arbetslösa vid arbetsförmedlingarna visar t.o.m. en viss mindre nedgång mellan januari och februari, men denna uppvägs av den ökning som samtidigt skett av dem som är i beredskapsjobb eller i AMS-skolning. Ett faktum är alltså att det inte skett någon omsvängning till det bättre i syselsättningsläget. Detta tvingas också finansutskottet konstatera. Arbetslösheten har nu legat på en hög nivå under snart ett helt år. Om regeringens åtgärder hade varit effektiva och tillräckliga, borde de för länge sedan ha gett resultat. De arbetslösa skall inte månad efter månad behöva vänta på ett meningsfullt arbete. Regeringen har hänvisat till att den vidtagit mera omfattande åtgärder än någon gång tidigare i kampen mot arbetslösheten. I runt tal 100 000 människor finns i arbetsmarknadsutbildning, i beredskapsarbeten, i skyddad sysselsättning eller i arkivarbete. Denna stora grupp kan alltså heller inte få arbete inom det privata kapitalistiska näringslivet. Härtill kom enligt den senaste räkningen ytterligare 104 000 personer som av arbetsmarknadsskäl kunde få arbete endast på deltid. Ännu en stor grupp omfattande 126 000 personer är de s.k. latent arbetssökande, personer som skulle ha sökt arbete om de ansett att något sådant stått att få på den ort där de bor. Enligt experter på arbetsmarknadsfrågor måste man emellertid räkna ytterligare en grupp omfattande 50 000-100 000 människor till vad de benämner ”arbetskraftspotentialen”. Det är grupper som i dag inte ingår i den s.k. arbetskraften och som inte är förhindrade att arbeta av vårduppgifter, studier, sjukdom eller liknande. Den sammanlagda undersysselsättningen är alltså mycket stor och uppgår till över en halv miljon. Det är människor som skulle vilja ut i arbete eller ha arbete i fullare mening än de nu har. När arbetslösheten diskuteras måste det göras klart att orsakerna till att så många människor inte kan beredas arbete är flera. Man kan uttrycka det så att det finns olika typer av arbetslöshet som beror på olika ekonomiska och sociala processer. När man söker efter åtgärder mot arbetslösheten måste dessa därför också vara av olika slag — på kort sikt, på längre sikt osv. Man får i varje fall inte nöja sig med att titta på förändringar i de tal som arbetsförmedlingarna publicerar och ropa hurra den månad dessa siffror på allvar börjar sjunka. Den typen av arbetslöshet är bara en del av problemet. Det finns olika sätt att teoretiskt och principiellt se på frågan om arbetslösheten. Man kan ha samma syn som en tidigare folkpartiledare och hävda att det nuvarande ekonomiska systemet fungerar bäst med en betydande arbetslöshet. Man kan försöka inbilla sig själv och andra att full sysselsättning kan åstadkommas inom det kapitalistiska produktionssättets ramar. Bägge dessa betraktelsesätt måste utdömas som felaktiga. Ett tredje betraktelsesätt, som vi anser vara riktigt, är att arbetslösheten beror på bestämda ekonomiska och sociala lagbundenheter som hör samman med det kapitalistiska produktionssättet och att rätten till arbete därför fullt ut kan förverkligas endast genom kamp som avskaffar kapitalismens ekonomiska system och bygger socialism. Men en sådan insikt får naturligtvis inte innebära passivitet inför den nuvarande arbetslösheten. Rätten till arbete, kravet på full sysselsättning måste hävdas gentemot ekonomiska och politiska krafter som godtar massarbetslöshet eller t.o.m. utnyttjar den för angrepp på arbetarnas löner. En ny samhällsbyggnad skapas endast genom människornas medvetna insatser och genom att man slåss för rättfärdiga krav. Bland dem är rätten till arbete ett av de främsta. Den nuvarande stora arbetslösheten kan inte förklaras enbart som ett konjunkturfenomen, som skapats av den akuta ekonomiska krisen. Den är också en produkt av kapitalkoncentrationen och den alltmer framträdande snedlokaliseringen av näringslivet, som medfört att Sverige fått avfolkade och överbefolkade områden. Den sammanhänger vidare med monopolkapitalets företagspolitik, som i syfte att öka utsugningen ersatt arbetare med maskiner utan att motsvarande tillskott i nya arbetstillfällen skapats. En hänsynslös utslagning ur produktionen drabbar framför allt medelålders och äldre arbetstagare, som kastas ut ur produktionsprocessen under krisperioder och sedan inte har några chanser att komma tillbaka. Arbetslösheten har under 1960-talet blivit större för varje konjunkturcykel. Den industriella reservarmé av permanent arbetslösa som Marx talade om redan på 1800-talet är en verklighet i det nutida svenska samhället. Med arbetsvård och skyddad sysselsättning söker man skyla dess existens, men det är ett faktum som inte ens det privata näringslivets mest hängivna försvarare kan förneka, att detta privatkapitalistiska näringsliv blivit oförmöget att tillgodogöra sig alla sina medborgares arbetsinsatser. Det krav de arbetslösa har rätt att ställa på stat och kommun är att dessa finansierar arbeten på olika samhällsnyttiga områden i all den utsträckning som krävs för att effektivt nedbringa arbetslösheten. De områden vi främst tänker på är miljövård, utbyggnad av daghem och annan service, insatser inom vårdsektorn, ökad trafiksäkerhet och ökad yrkesutbildning. Den arbetslöshet som sammanhänger med den växande regionala obalansen måste bekämpas genom anläggande av statligt ägda basindustrier, finansierade med medel ur AP-fonderna. Alla de som nu kan få endast deltidsarbete eller hör till de latent arbetssökande, dvs. inte kan få lämpligt arbete på sin ort, måste beredas full sysselsättning genom en långsiktig planering av näringslivets utbyggnad och förändringar. Målsättningen måste vara att göra slut på arbetslösheten. Någon lägre målsättning kan icke godtas. Det andra stora problemet för lönarbetarna och deras familjer är, som alla vet, den oavbrutna och kraftiga stegringen av priser och hyror. Jag skall främst uppehålla mig vid stegringen av livsmedelspriserna. Utvecklingen av priserna är bekant för alla och inte minst för dem som svarar för hushållens inköp. På två år har priserna på livsmedel stigit med i runt tal 20 procent. Enbart under förra året steg de med över 10 procent. I januari i år har de stigit med ytterligare 2,5 procent. Livsmedelsposten väger tyngst i hushållsbudgeten för barnfamiljerna och låginkomstgrupperna. Höjningar av matpriserna belastar hårdast dessa grupper. Den ökade belastningen känns nu så hårt att följden blivit spontana köpstrejker, demonstrationer och massmöten. Det är bra att man demonstrerar och uttrycker sina åsikter. Endast genom rörelsen bland folket kan förändringar framtvingas. Krav som vänsterpartiet kommunisterna länge varit ensamt om att föra fram fär nu en mycket stark anslutning. Priskontroll och prisstopp, men därtill också direkt sänkning av matpriserna genom slopande av mervärdeskatten och genom övergång till en lågprislinje i jordbrukspolitiken, är de krav som ställs. Vårt parti anser dessa krav berättigade och riktiga. När det gäller frågan om prisstopp har riksdagen senare i dag till behandling en motion från den kommunistiska gruppen, som kräver att lagen om allmän prisreglering skyndsamt skall sättas i kraft med priserna av den 31 december 1971 som stoppriser. Kravet om slopande av mervärdeskatten på livsmedel har också ställts i en kommunistisk partimotion, och den kommer upp senare under riksdagen. Förslag om en lågprislinje vid prissättningen av jordbruksprodukter har vår grupp fört fram vid flera tillfällen. Vi gjorde det i en riksdagsmotion år 1967, som emellertid de övriga partierna sade nej till. Vi återkom med frågan i fjol, men då fick vi också nej till svar. Det har alltså funnits flera tillfällen då riksdagen kunnat uttala sig för en lågprislinje, men de övriga partierna har som sagt inte velat vara med om det. I det sammanhanget vill jag tillägga att det är ett falskt påstående som några ledamöter av regeringen gjort inför offentligheten de senaste dagarna, när de hävdat att riksdagen enhälligt skulle ha godkänt de nuvarande priserna på jordbruksprodukter. Vi kommunister reserverade oss. Nu framträder både tidningar och politiker och försöker göra gällande att det inte går att göra någonting åt de höga matpriserna. Dessa skall fortsätta att stiga — det är tydligen meningen — och redan i dag rusar priserna på nytt uppåt på viktiga livsmedel. Jag skall bemöta några av de argument som anförs, men först en allmän reflexion. Det är märkligt att det enligt vissa partier inte går att göra någonting över huvud taget när det gäller en fråga som har så stor betydelse för familjer och enskilda som priserna på mat. Hörde man någonsin från samma partier att det var stört omöjligt att göra något, när storbolag och banker begär skattelättnader eller direkta bidrag? Nej, Skandinavbankens och Enskilda bankens aktieägare kan man ge några hundra miljoner på ett bräde, men använda motsvarande belopp för att sänka mjölkpriserna, det vill man inte göra. Om vi ställer den frågan, försöker man hitta på tusen skäl till att det är omöjligt. Vad är det nu man säger gentemot dem som kräver en sänkning av matpriserna? Jo, exempelvis att det finns många låglöneanställda i produktion och distribution av livsmedel. Det stämmer, men jag har inte hört någon husmor som krävt att dessa inte skall få skäliga löneförbättringar. Dessa låglöneanställda köper själva livsmedel och skulle få stor glädje av sänkta priser. Man säger också att frågan om en lågprislinje bara är en teknisk fråga och att maten ju hur som helst måste betalas. Det spelar ingen roll, säger man, om det sker genom höga priser över disken eller om en del betalas via skattesedlarna. Jo, det gör det visst, eftersom vi fortfarande trots de borgerligas ansträngningar har ett progressivt system för inkomstbeskattningen. Övergång till lågprislinje gynnar låginkomsttagare. Vidare sägs om kravet att momsen skall bort från maten att det för det första inte går att tekniskt genomföra, att det för det andra inte går att täcka minskningen i skatteinkomster. Men ett faktum är att en rad länder har lägre mervärdeskatt eller annan omsättningsskatt på livsmedel än på andra varor, och kan de klara det borde Sverige också kunna göra det. Vad gäller skattebortfallet så har vårt parti anvisat möjliga skattehöjningar som tillsammans ger 2,5 miljarder kronor. Tillsammans med en både nödvändig och realistisk nedskärning av de höga militärutgifterna ger detta statskassan vad ett totalt avskaffande av momsen på matvaror kostar. Men om man av någon anledning inte anser det möjligt att göra en så stor förändring, varför slår regeringen dövörat till för varje åtgärd? Höj exempelvis den statliga bolagsskatten från nuvarande 40 till 50 procent. Det har den ju varit tidigare. Det ger 360 miljoner. Begränsa avdragsrätten för skuldräntor till ett sammanlagt skuldbelopp på högst 125 000 kronor. Det ger statskassan 600 miljoner kronor. Slopa det nuvarande taket för folkpensionsavgiften, så att denna utgår med fem procent hela vägen. Det ger 925 miljoner. Ni kan väl ändå inte påstå att det är fullständigt omöjligt att genomföra något av dessa förslag? Men det skulle ge pengar att ta bort momsen i varje fall på några viktiga baslivsmedel — mjölk, bröd, grönsaker, fisk, kött. Varje åtgärd i denna riktning skulle vara en hjälp till barnfamiljerna. Regeringen måste ta mera allvarligt på den här frågan och inte avvisa möjliga lösningar av falsk prestige eller av andra skäl. Man hänvisar vidare till att alla varor stigit i pris och att det alltså handlar om en allmän inflation. Javisst, men gör det problemen lättare för barnfamiljerna och låginkomsttagarna? Minskar det kritiken mot det nuvarande ekonomiska systemet och de politiska och andra krafter som upprätthåller det? Tvärtom. Men matpriserna är otvivelaktigt den tyngsta och nödvändigaste posten och samtidigt den som ökat mest de senaste åren. Slutligen anförs också som något slags skäl mot en sänkning av matpriserna att en sådan skulle vara till fördel för alla. Det är ett konstigt argument. Om man speciellt vill hjälpa barnfamiljerna är det bättre att göra det bidragsvägen, säger olika regeringsrepresentanter. Och så hänvisar de till den förbättring av bostadsbidragen som riksdagen beslutade i höstas. Men den förbättringen, de pengarna, kan väl inte räcka till allt på samma sätt som femöringen i barnvisan? Det var ju bostadsbidrag det handlade om, och pengarna behövdes mer än väl till det ändamålet på grund av de höjda hyrorna. De pengarna kan ju inte också betala fördyringen av maten. Någon förbättring av barnbidragen har familjerna inte sett till, och det var heller aldrig meningen att de skulle fungera som priskompensation till familjens mat. Nu finns det emellertid många fler än barnfamiljerna som drabbas hårt av de höjda matpriserna. Att avskaffa momsen på maten är den bästa och redigaste åtgärden. Herr talman! Det finns många problem att beröra vid en allmän diskussion om den ekonomiska politiken. Jag skall mycket kortfattat ta upp ytterligare två. Finansutskottet är betydligt mera återhållsamt än regeringen när det gäller att värdera decemberbeslutet om valutorna, och det bör man hålla utskottet räkning för. När handelsministern kom hem efter uppskrivningen av kronan gentemot den amerikanska dollarn lät det i tidningarna närmast som om han hemfört en stor seger. I själva verket handlade det om en kapitulation för USA-imperialismens krav. Valutakrisen är på intet sätt löst. Dess grundläggande orsaker består. Finansutskottet har rätt när det säger att man inte kan bortse från riskerna för förnyade valutakriser av samma typ som under de senaste åren. Så kommer det att vara så länge USA-dollarn tillåts dominera det internationella kapitalistiska valutasystemet. Lösningen är en frigörelse från dollarns välde. En annan fråga, där jag däremot inte kan instämma med finansutskottets skrivning, gäller dess understrykande av huvudtanken i regeringens finansplan att stat och kommun nästa budgetår skall begränsa sina ”anspråk” — som man säger — och inte lägga beslag på ”en oproportionerlig del av tillgängligt sparande och tillgänglig kapitalmarknad”. Motiveringen är att det privata näringslivets tillgång till kapitalmarknaden i stället måste breddas. Vi har sagt att detta är ett nyckelställe i finansplanen därför att det avslöjar den grundläggande ideologi som är finansministerns och hela regeringens. Man satsar på det kapitalistiska s.k. privata näringslivet, på dess utveckling och därmed även på de lagbundenheter som gäller för den kapitalistiska utvecklingen. Finansplanens utmärkande drag är en anpassning till det privata näringslivet och dess intressen. I stället för långsiktig planering får Sverige också i fortsättningen en kortsiktig konjunkturpolitik. I stället för att söka planera den ekonomiska utvecklingen sätter regeringen alla kort på en möjlig förbättring av den internationella kapitalistiska konjunkturen. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det behövs en ny politik som garanterar allas rätt till arbete, som garanterar full och effektiv sysselsättning åt varje län utan avfolkning, som säkrar höjd levnadsstandard och jämnare fördelning. Det är en annan politik än den regeringen för, därför också en annan politik än de borgerliga partierna vill ha. Därför yrkar jag, herr talman, under punkt 1 i finansutskottets betänkande nr 1 bifall till motionen 402, där vänsterpartiet kommunisternas synpunkter utförligt har utvecklats.

Herr talman! Jag instämmer helt med herr Hermansson när han drar i tvivelsmål värdet av ett ekonomisk-socialt råd och sammankallande av en stabiliseringspolitisk konferens. Det är frågor som har förts fram många gånger, och vi har från socialdemokratiskt håll varje gång sagt att vi inte tror att vi därmed kan lösa de problem som vi brottas med i samhället. Däremot har jag inte så lätt att instämma med herr Hermansson när han säger att den politik som nu har förts inte har lett till resultat i fråga om sysselsättningen. Det är alldeles uppenbart att de åtgärder som har satts in har lett till påtagliga resultat. Vi ropar inte hurra för att arbetslöshetssiffrorna har gått ned — men vi säger att de åtgärder som sattes in redan innan riksdagen fattade sina beslut i höstas nu börjar verka. Arbetslösheten är inte bara konjunkturbetonad; det är också en strukturomdaning som pågår, och den ställer stora krav på samhället. Herr Hermansson önskade åtgärder inom miljövård, yrkesutbildning och mycket annat. Det är just förslag om sådana insatser som regeringen har framfört och som den socialdemokratiska riksdagsgruppen ställer sig bakom. Så sent som i förra veckan ökades anslagen just för miljövårdande åtgärder. Jag skall inte ta upp någon längre debatt med herr Hermansson om de höga livsmedelspriserna — jag återkommer litet senare, när jag kommenterar vad de övriga talarna har anfört. Herr Hermansson hade emellertid vissa förslag till hur vi skulle kunna kompensera det inkomstbortfall som skulle uppstå om vi tog bort momsen på livsmedel. Bl. a. talade han om avdragsrätten för gäldräntor. Hans förslag innebar rätt att dra av räntor för skuldbelopp på upp till 125 000 kronor. Det finns en sektor av samhällslivet som jag sysslar ganska mycket med, och det är bostadspolitiken. Hur skulle det, herr Hermansson, gå med alla flerfamiljshus om vi skulle säga att räntor på skuldbelopp över 125 000 kronor inte får dras av? Givetvis skulle ett så brutalt ingrepp ge utslag i hyreskostnaderna. Det är riktigt att bostadstilläggen till barnfamiljerna har höjts avsevärt. I januari månad utgick ett bostadstillägg som var tre gånger så stort som tillägget i december i fjol. Vidare höjs nu tilläggen fr.o.m. den 1 april. Men, herr Hermansson, bostadstilläggen är ju för närvarande inte knutna speciellt till bostaden; man kan få bostadstillägg även om ens bostad inte håller en viss standard, tillägget är till viss del generellt. Vi har alltså gått ifrån den gamla principen, som vi hade tidigare för familjebostadsbidragen, att knyta bostadstillägget helt till bostaden. Om vi avsevärt höjer bostadstilläggen kan alltså familjerna i viss mån kompenseras för utgifter på andra områden. Det är inte så länge sedan vi här i kammaren hade en mycket ingående debatt om ekonomi, konjuniturer och sysselsättning. Jag tänker då närmast på den debatt som hölls den 7 och 8 december i fjol. Vad var det då som skilde oss åt? På den ena sidan stod socialdemokraterna. Vi godkände de åtgärder som regeringen föreslog och alla de åtgärder som hade vidtagits innan höstriksdagen samlades den 14 oktober. Å andra sidan stod de borgerliga partierna, som — jag vill säga klokt nog! — accepterade socialdemokratins åtgärder, men mindre klokt ovanpå dessa ville lägga andra åtgärder, nämligen att vi tillfälligt skulle ta bort arbetsgivaravgiften och minska momsen. Det var om det vi voterade den 8 december. Så kommer statsverkspropositionen den 11 januari 1972, alltså endast en månad efteråt, och då ställer massmedia den frågan till oppositionens företrädare: Kommer ni nu tillbaka med era förslag från december månad som ni voterade om i riksdagen? — Nej, säger man, det gör vi inte. Det ställningstagandet skulle möjligen kunna förklaras med att det — som många har sagt — skulle bli administrativa bekymmer, men jag tror att den egentliga orsaken var att man hade funnit att de här åtgärderna verkligen skulle ha varit farliga; de skulle ha varit tändstickor att leka med som skulle ha kunnat sätta i gång en ordentlig inflationsbrasa. Nu säger herr Löfgren i dag att man inte har ändrat uppfattning, och då undrar jag: Varför kom ni inte tillbaka den här gången med samma förslag? Herr Kristiansson i Harplinge ville inte ta upp något gammalt gräl om den snö som föll i fjol, och så är han glad över att det har varit så litet snö i vinter; någonting sådant sade herr Kristiansson också förra gången. Vi tillskriver oss inte äran av det från socialdemokratiskt håll! Den här vintern har ju varit gynnsam, men det, herr Kristiansson, är inte förklaringen till att vi nu börjar se resultat: inte minst inom byggnadsverksamheten men också på många andra områden är det nu en uppgång. Herr Kristiansson vill inte förringa värdet av de åtgärder som har satts in efter riksdagsmajoritetens beslut, och det vore väl dumt att göra det, herr Kristiansson, eftersom ni ställde er bakom dem. Men ni ville också ha andra åtgärder, som vi betvivlade värdet av i allra högsta grad. Jag skall inte ge mig in på herr Kristianssons betygsättning när det gällde finansministern och höga skatter. Men nog var det betecknande att herr Kristiansson knappt hade talat till punkt i den frågan förrän han sade att kommunerna måste få bättre bidrag till barndaghem och bostadstillägg och en rad andra saker. Ja, det är så ni uppträder. Ni anmärker på det höga skatteläget på den statliga sidan, men ni ropar ständigt på ökade bidrag till kommunerna. Den här gången kom just de synpunkterna alldeles intill varandra på ett mycket klart och avslöjande sätt. Finansutskottets vice ordförande, herr Löfgren, var glad över att man nu kunde presentera en sammanhållen reservation. Jag skall ge honom rätt på en punkt: han tänkte väl på att fjolårets reservation var mycket svår att läsa. Om herr Löfgren är glad över att det är en sammanhållen reservation där man har fått med också moderaterna, kan jag möjligen förstå även det, men jag är litet tveksam om den glädjen kan vara beständig. Om herr Löfgren är glad på den punkten måste jag senare i mitt anförande få återkomma till frågan om på vilka punkter man instämmer i de tankegångar som finns i moderaternas stora motion. Det är sannerligen intressanta synpunkter som där anförs. Herr Löfgren talade om arbetslösheten bland kvinnor. Visst finns den, men jag skall återkomma också i den frågan för att visa hur många fler kvinnor som i dag är ute i förvärvsarbete än t.o.m. vid den förra högkonjunkturen. Herr Löfgren ansåg det anmärkningsvärt att vi under en lågkonjunktur får uppleva prisstegringar. Men det är väl inte så underligt, herr Löfgren. Vi har ju haft en avtalsrörelse där vi — trodde jag — var överens om den solidariska lönepolitiken. Inte minst innebär föregående års avtalsuppgörelse att vi höjt lönerna och förbättrat villkoren för låginkomsttagarna — det är vi överens om. Då kan ett sådant ”fenomen” uppdyka, herr Löfgren, att vi får prisstegringar också under en lågkonjunktur. Jag delar herr Löfgrens mening på en väsentlig punkt.

Jag delar alltså den meningen, men jag är ganska förvånad över att ni i motionen 812 från mittenpartierna, där ni har räknat upp de övergripande målen, har helt glömt bort just den externa balansen. Det var mycket intressant, och vi har velat påpeka det från utskottsmajoritetens sida. Herr Burenstam Linder brukar jag lyssna på med stor uppmärksamhet, och jag gör det å dragande kall och ämbetets vägnar. Jag har märkt att sedan vi flyttade in i det här huset har herr Burenstam Linder varje gång i sina anföranden inledningsvis sagt att socialdemokraterna har gjort många bra saker. Men sedan riktar han blickarna mot framtiden, och då målar han allting i svarta färger. Jag är glad över det här erkännandet som herr Burenstam Linder tydligen anser sig böra upprepa varje gång. Men skall vi sedan se på de synpunkter som herr Burenstam Linder nu har aktuella, har jag allt en hel del funderingar. Jag delar uppfattningen att det är nödvändigt att vi får en ökad ekonomisk tillväxttakt — det är alldeles klart att vi skall ha det. Men det är också klart att vi därmed kan skapa förutsättningar för ett starkare samhälle och få möjligheter att gripa in på olika områden. Då säger herr Burenstam Linder att om vi kunde öka bruttonationalprodukten med så och så många miljarder, skulle samhället ha så och så många miljarder mer att röra sig med. Ja, det är just detta ”om”. En annan näringspolitik skulle hokus pokus medföra ökning av bruttonationalprodukten och därmed även samhällets inkomster. När det gäller att bedöma dessa frågor går herr Burenstam Linder så långt att han säger att socialdemokraterna nu — inte tidigare — skulle bedriva en starkt reformfientlig politik. Jag har svårt att förstå hur man verkligen kan göra ett sådant påstående. Jag skall inte närmare motivera utskottets ställningstagande när det gäller motionen om att bringa Kungl. Maj:t till känna frågan om en inköpspool; det kommer man från motionärens håll senare att beröra. Men det är alldeles klart att utskottet har ansett det värdefullt att Kungl. Maj:t har med detta i bedömningen när man tar ställning till några andra utredningar som vi väntar. Den här tankegången är ju inte alldeles ny — det har vi redovisat i utskottet. Det är inte så, herr Burenstam Linder, att vi från socialdemokratiskt håll satsar på avveckling i stället för på utveckling. Men vi måste bedriva — och bedriver — en politik som innebär att vi kan ta hand om människor, omskola dem och sätta in dem i nya näringar och på nya jobb, när det visar sig att vi har en strukturomdaning i samhället. När det gäller sänkt moms på livsmedel tyckte jag att herr Burenstam Linder, när han försökte väga fördelar och nackdelar, hade så starka argument i fråga om nackdelarna att jag inte behöver ytterligare understryka något på den punkten. Den tveksamhet som herr Burenstam Linder uttalade är väl betingad av vissa skäl i dessa oroliga tider, men argumenten för att man måste tänka sig för flera gånger på den här punkten är verkligen starka. Det har ju blivit så populärt i de yttersta av dessa dagar att tala om en lågprislinje när det gäller livsmedel. Det låter naturligtvis väldigt bra hos demonstranter och många andra människor att tala om en lågprislinje, men att sedan sätta sig in i vad den innebär och försöka förklara detta blir strax litet svårare. Även härvidlag anfördes argumentet att en starkare ekonomisk tillväxt skulle kunna klara problemen. Ja, men det gäller just om man kan nå en starkare ekonomisk tillväxt. Jag skall inte kommentera herr Burenstam Linders synpunkter på vad det innebär om man sänker skatten. Herr Burenstam Linder frågar varför vi inom finansutskottets majoritet inte tagit upp skattefrågorna den här gången. Men det är väl ganska naturligt att vi inte har gjort det, eftersom en riksdagsmajoritet, bestående av de borgerliga partierna med hjälp av kommunisterna, den 8 december förra året beslöt att hos Kungl. Maj:t begära en allsidig och förutsättningslös utredning om skatterna. Och för att få herr Hermanssons parti med er hade Ni ju dessutom tagit in ett krav att utredningen särskilt skulle beröra förmögenhetsskatterna också. Då är det väl ganska naturligt att inte vi i finansutskottet nu, några månader efteråt, ger oss in på skattefrågorna. — Jag vet inte vilket svar herr finansministern kommer att ge, och om han trots denna begäran från riksdagen kommer att vidta åtgärder. Det är inte min sak att bedöma. Sedan rynkade jag faktiskt pannan, herr Burenstam Linder, när det gällde direktiv från staten att öka standarden ute i kommunerna på byggen och mycket annat, och mitt minne är väsentligt bättre på den punkten än herr Burenstam Linders. Om herr Burenstam Linder inte fick något gehör för detta i fjol, så berodde det nämligen på att regeringen den 13 november 1970 i en kungörelse förordnade om begränsning av statliga myndigheters rätt att utfärda kostnadshöjande anvisningar. Det var då naturligtvis inte så nödvändigt att 1971 ta upp frågan, när den redan hade observerats av regeringen. Herr talman! En av de faktorer som vi måste ta med vid bedömningen av hur finanspolitiken och kreditpolitiken och över huvud taget den ekonomiska politiken skall avvägas under budgetåret 1972/73 är självfallet sysselsättningsfrågorna. Arbetslösheten är hög, och jag upprepar: Den är alldeles för hög. Och återhämtningen har väl gått något långsammare än vad vi tidigare räknade med.

Att i ett sådant vidare perspektiv snegla på enstaka siffror är kanske något som man ändå inte skall göra. Vad vi i finansutskottets majoritetsgrupp har velat peka på är att vi faktiskt sedan i fjol höst kan konstatera, som jag har sagt, en förbättring av sysselsättningsläget, om vi tar hänsyn till säsongvariationerna. Det gäller såväl den registrerade arbetslösheten som antalet lediga platser och på senare tid också antalet varsel om nedläggning. Som jag sagt ser det ut som om vi nu har passerat vågdalen. Det beror på de åtgärder som har vidtagits när det gäller byggnadsoch anläggningsarbeten och när det gäller byggnadsindustrin, träindustrin och snickeriindustrin. Allt detta får spridningseffekter ut i näringslivet. Arbetslösheten bland kassamedlemmarna har hittills i år varit lägre än vad den var 1968 och lika låg som 1969; det betyder att den i februari var 2,6 procent. Och detta förklaras till någon del av att vi nu har fått flera kassor med relativt låga arbetslöshetstal. Det ger också en helt annan bild än den domedagsstämning som oppositionen fortfarande vill mana fram med enorma arbetslöshetsköer. I reservationen till finansutskottets betänkande gör man verkligen aktningsvärda försök att blanda ihop förmedlingssiffror och arbetskraftssiffror och därigenom få situationen att framstå som synnerligen ogynnsam. Jag säger inte att siffrorna är felaktiga, men det är verkligen ett exempel på skicklig skrivkonst att kunna framställa situationen såsom skett. De kammarledamöter som inte har haft tillfälle att läsa finansutskottets betänkande vill jag uppmana att göra det. Läs vad som står överst på s. 24, så skall ni se hur man kan framställa siffror på ett sätt som gagnar ett visst syfte. Om man ser till helheten kan det konstateras att vi nu har kunnat vända på utvecklingen. Vi skall också lägga märke till — och där kommer jag in på vad herr Löfgren talade om, nämligen kvinnoarbetslösheten — att vi i januari visserligen hade 21 000 fler arbetslösa kvinnor, men samtidigt hade vi 77 000 fler kvinnor ute på arbetsmarknaden, jämfört med januari 1970, då den senaste högkonjunkturen närmade sig sin kulmen. Det betyder att mer än 50 000 fler kvinnor nu är sysselsatta än vid förra högkonjunkturens topp. Det relativa arbetskraftstalet för kvinnor var i januari 53,3 procent mot 51,2 procent två år tidigare. Jag vill fråga: Var finns de jämförbara länder, där mer än hälften av alla kvinnor i arbetsför ålder kan beredas arbete ute på arbetsmarknaden? Jag tror inte att det finns några sådana länder. Med detta har jag inte på något sätt velat förringa arbetslösheten. Den skall bekämpas med alla till buds stående medel. Men vi får inte förblindas av vad som har passerat — eller vad man tror har passerat — när viktiga beslut om framtiden skall fattas. Vad som är viktigt är att volymen av pågående byggnadsarbeten nu är avsevärt större än för ett år sedan och att vi har satt i gång många arbeten det senaste året. Jag föreställer mig att ledamoten av finansutskottet och tillika ordföranden i Byggnadsarbetareförbundet Knut Johansson efter mig kommer att kommentera detta. Jag vill ställa frågan: Vad vill nu oppositionen? Samma fråga fanns också som rubrik på ett program som sändes i TV på kvällen den 26 januari i år. Först trodde jag att rubriksättaren hade farit vilse, eftersom rubriken var en fråga. Den allmänna motionstiden hade gått ut en timme tidigare, och då tyckte jag att rubriken i stället borde förklara: Detta vill oppositionen! Men det var alltså framställt som en fråga. Och när jag hade sett och hört på det programmet under en timme kvarstod i varje fall för mig frågetecknet. Och många nya hade tillkommit. Sällan har så många reservationer staplats på varandra, Och samma reservationer har nu kommit tillbaka i finansutskottets betänkande. De borgerliga gör det verkligen lätt för sig. I de borgerliga motionerna varnar man givetvis för den höga arbetslösheten, som man säger kan bli ännu värre, och motionärerna kräver hög handlingsberedskap. I den gemensamma borgerliga reservationen sammanfattar man argumentationslinjen i betänkandet så, att man vill inta en mera avvaktande hållning till när ett konjunkturuppsving kommer samt att kravet på skärpt konjunkturberedskap måste innefatta beredvillighet att sätta in ytterligare stimulansåtgärder. Men i samma andedrag uttrycker reservanterna den meningen att konjunkturberedskapen måste innefatta möjligheter att genomföra en åtstramning av den ekonomiska politiken, om detta blir nödvändigt. Det preciseras strax efteråt till att restriktiviteten i finanspolitiken måste ökas, om ett starkt konjunkturuppsving växer fram. Stor vaksamhet måste iakttas vid utskottens utgiftsgranskning, heter det, om restriktiviteten skall kunna ökas. Med detta anser sig utskottsreservanterna, samtliga borgerliga ledamöter, ha besvarat den moderata partimotionen om att riksdagen i princip till ledning för riksdagens utgiftsprövning skall uttala sig för större restriktivitet än vad finansplanen förutsätter. Jag hoppas att kammarens ledamöter förlåter mig om jag i klarhetens intresse och för att vi skall kunna fatta beslut som vi vet innebörden av frågar: Vad betyder det här? Betyder det att de borgerliga ledamöterna stöder moderatkravet på en hårdare utgiftsprövning än vad finansplanen förutsätter, dvs. en nedbantning av det kalkylerade budgetunderskottet, eller betyder det att moderatrepresentanterna i utskottet frånträder sitt förslag? Några ytterligare alternativ finns inte. Vi bör få ett svar på dessa frågor här och nu, i dag. Låt mig tillfoga att man när man ville ha dessa frågor besvarade inte fick någon ledning vare sig av utfrågningen i TV eller av partimotionerna. Folkpartiet och centerpartiet har som vanligt ytterligare utgiftskrav utöver statsverkspropositionens, och några påtagliga besparingar tycks inte finnas. Ja, kammarledamöter, så här går det till; så här många oklara punkter kvarstår när man på den borgerliga kanten försöker skriva sig samman. Förslagsställarna när det gäller den stramare finanspolitiken, dvs. moderaterna, har i sin partimotion angivit inte mer än två betydande besparingar. Man vill spara genom att minska bostadsbyggandet med 10 000 lägenheter. Det skulle innebära en besparing på 250 miljoner. Jag förmodar att centerpartiet och folkpartiet inte vill stödja det förslaget. Och för resten — och det är det intressanta — kan det ur totalbudgetsynpunkt kvitta, eftersom, vilket de flesta som sysslar med bostadspolitik vet, en sådan här åtgärd inte får budgeteffekt under det aktuella budgetåret. Det andra moderatförslaget är att inga medel skall anvisas till markförvärvslånefonden. Den s.k. besparingen väger emellertid ur besparingssynpunkt lätt mot moderaternas skattesänkningsförslag. Totalt sett innebär partiförslaget från moderaterna ett ökat budgetunderskott. De borgerliga i utskottet har följt principen att en borgerlig motion är en bra motion och tillstyrker dem eller vill ge Kungl. Maj:t till känna sina synpunkter på dem. På några punkter har detta lett till underliga resultat. I en enskild borgerlig motion krävs sålunda en utvärdering och kartläggning av den ekonomiska politikens verkningar under 1971 och 1972. Den som gjort sig mödan att tänka igenom saken har förstås funnit att det är precis det vi just nu sysslar med. Finansutskottet och riksdagen tar ställning till den kartläggning och utvärdering av den ekonomiska politiken under år 1971 och den prognos för 1972 som i första hand konjunkturinstitutet har gjort. Utskottets borgerliga ledamöter skriver att de vill ha en noggrann och vetenskaplig utvärdering. De tycker tydligen inte att konjunkturinstitutets analyser och bedömningar är vare sig noggranna eller vetenskapliga. Jag tycker att de borgerliga ledamöterna skall precisera den här kritiken när vi nästa gång har konjunkturinstitutets chef, Börje Kragh, hos oss i utskottet. Det har ju funnits gott om tillfällen till det redan. Att den vetenskapliga forskningen skall följa verkningarna av den ekonomiska politiken är självklart. Det kan vi verkligen inte vara oense om. Den borgerliga gruppen i utskottet har också som tidigare har anförts sett sig nödsakad att ställa sig bakom en motion av två folkpartister som vill ha en ”proportionell” effektuering av kreditåtstramningarna så att de inte drabbar de mindre och medelstora företagen hårdast. Utskottet påpekar att kreditöverenskommelserna alls inte effektueras proportionellt utan att det görs — och bör göras, tycker vi — vissa nödvändiga undantag med särskild hänsyn till de mindre och medelstora företagens större beroende av rörelsekrediter i bankerna. Det är utmärkt att reservanterna i utskottet nu medger detta och att man vidare konstaterar att det är bankerna som bör lastas och att staten vidtar en rad åtgärder för att motverka dessa tendenser. Sådana erkännanden tror jag inte att regeringens kreditpolitik fått någon gång tidigare av de borgerliga. Det är utmärkt att man vill ge Kungl. Maj:t detta till känna. Det är dessutom ett senkommet erkännande av hur nödvändigt det är med statliga styrelserepresentanter i de stora bankernas styrelser. Vi hoppas att de borgerliga politiker som är statliga representanter i affärsbankernas styrelser inte sitter och tiger nästa gång sådana här viktiga ting kommer upp till avgörande, utan att man påfordrar en diskussion om saken i styrelsen. För att ytterligare uppehålla mig vid kreditpolitiken är det intressant att notera att centerpartiets representanter i utskottet i den slutliga voteringen stödde moderatmotionen om att avskaffa emissionskontrollen — det skedde visserligen under allehanda krumelurer, men de gav ändå det förslaget sitt stöd. Jag rekommenderar kammarens ledamöter även den delen av reservationen till läsning. Jag skulle, herr talman, vilja fråga: Var står centerpartiet? Moderaterna har i år föredömligt tidigt väckt en stor partimotion, nr 294. Jag vill ge min komplimang för detta nya grepp. Ett fint omslag fick den också så småningom! Men när det gäller innehållet är jag mera betänksam — för att inte säga åtskilligt betänksam. Det är högerns gamla 1930-tals och 1940-talsfilosofi som dammats av och presenterats i en ny förpackning. Innehållet är åtskilligt mörkblåare än omslaget. Redan på första textsidan påstås att den offentliga sektorn utgör 48,9 procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Det är allt ett mycket tvivelaktigt påstående. På s. 190 i finansplanen står det: ”För 1971 kan den offentliga sektorn enligt här använd definition beräknas ha tagit i anspråk ca 29 96 av bruttonationalproduktens resurser.

En stillsam fråga, på det sätt som jag brukar ställa sådana frågor till centerpartister och folkpartister i utskottet: Har ni läst motionen? Ja, det bör ni ha gjort, eftersom ni tagit ställning till den i utskottet. Instämmer ni i dess grundsyn? Ja, det gör ni genom ert ställningstagande i utskottet. Även om det var litet delade meningar inom centergruppen när vi voterade om själva motionen, röstade emellertid folkpartiets och majoriteten av centerpartiets representanter för de i motionen angivna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. De riktlinjerna inkluderar en allmän övergång till privatisering av hushållningen och avgiftssystem i stället för solidariskt betalningsansvar på samhällsviktiga områden. De riktlinjerna baseras bl.a. på en analys av samhällsbyggandet och samhällsutvecklingen som det väl ändå måste vara mycket genant för andra än moderaterna att ställa sig bakom. ”Det är knappast möjligt att på något område visa på en utveckling, där den enskildes beslutsutrymme har vidgats som ett resultat av den socialdemokratiska politiken.” Ja, så står det i motionen 294. Det rimmar mycket dåligt med det beröm som herr Burenstam Linder inledningsvis gav oss. Men, kammarledamöter, det är utifrån en sådan här uppfattning som de borgerliga reservanterna i utskottet — moderater, folkpartister och centerpartister — nu vill utforma den sociala och ekonomiska politiken. Och ändå finns det folk, ja t.o.m. tidigare högerledare, som tycker att de politiska skiljelinjerna är svaga. Det finns nog plats för en liten fråga till: Var står centerpartiet? Herr talman! Jag har en känsla av att jag har använt den tid — kanske litet mer — som var utsatt för mitt anförande.

Herr talman! Jag noterade under utskottsordförandens anförande att han, sedan han hade talat mycket ingående om osäkerheten i bedömningarna i en tid som ligger långt fram i tiden, ironiserade över vad som var skrivet i reservationen. Vad som står där kan tolkas så här: i ett visst läge måste vi göra på ett sätt, i ett annat läge måste vi göra på ett annat sätt — alltså en beredskap för den händelse konjunkturen ligger lågt och för den händelse konjunkturen går upp. Jag kan inte underlåta att svara herr Ekström med en jämförelse mellan vad som kan hända i vår hektiska ekonomi och vad som händer i den hektiska trafiken, som vi alla är ute i. När vi går över en gata möts vi av risker och ovisshet. Kommer vi till en stor korsning där det finns refuger lyser det rött eller grönt. Är det rött ljus är det tvärstopp, är det grönt ljust är det klart framåt. Så långt börjar det bli klart för svenska folket också i politiken. Är det emellertid så att vi kommer till en obevakad övergång ser vi oss om åt båda hållen, och jag tror nog att det är riktigt att vi gör så. Detta gäller också i politiken. Sedan noterade jag också utskottsordförandens goda minne. Vi talade om det goda vädret i december, och det var inte utan mening som jag nämnde det också i dag. Givetvis har det betytt oerhört mycket, men låt oss lämna det och gå till frågan: Hade de åtgärder som föreslogs i höstas behövts? På den frågan svarade jag i mitt anförande att jag anser att så var fallet. Vi har inte haft den nedgång i arbetslöshetssiffrorna — det sade också herr Ekström — som man hade trott sig få. Tydligen hade åtgärder av det slag som vi förordade i december månad — och som vi för övrigt förordade i oktober månad — varit befogade. Sedan är det helt naturligt att vi, när vi sade att dessa åtgärder skulle sättas in tidigt i höstas, inte kommer igen och föreslår dem nu också — med risk för att de skulle få verkan först i en tid då det ändå normalt brukar vara en bättre sysselsättning och då vi egentligen menade att de skulle upphöra. Jag noterade också att herr Ekström fullständigt hade missförstått mig beträffande mitt resonemang om kommunerna. Jag begärde inte fler bidrag; jag sade bara att bidragen hade varit utformade på det sättet att kommunerna var tvingade till investeringar för uppgifter som de skulle ha kunnat klara på ett billigare sätt. Min repliktid är tyvärr nästan ute. Jag vill därför bara avslutningsvis beröra en fråga som herr Ekström gång på gång återkom till, nämligen: Var står centerpartiet? Vi kan naturligtvis ställa sådana frågor till varandra partierna emellan — vi blir kanske inte klokare för det — men det viktigaste är ändå att svenska folket förstår var centern står, och så synes ju vara fallet.

Herr talman! Vad vill oppositionen? frågade herr Ekström. Ja, vad vill herr Ekström? Jag hörde inte något konkret recept på hur man skall hantera de ekonomiska svårigheterna. Jag gjorde mitt i anförandet det förmodandet, att socialdemokraterna för närvarande mest har en sak att säga, nämligen att samhället, dvs. staten, måste bli starkare och större. Det var faktiskt det enda konkreta som herr Ekström hade med också i sitt inlägg; i övrigt fanns det inget förslag om hur man borde hantera de allvarliga problem som oppositionsföreträdare har tagit upp. Jag tog upp en del brännande skattefrågor och det handfasta problemet om hur man skall handskas med de stigande matpriserna, men det fanns inget svar på detta i herr Ekströms mycket långa anförande. Herr Ekström sade att moderaternas krav på en mera restriktiv finanspolitik hade på något sätt försvunnit i den gemensamma reservationen. Vårt resonemang är, att om det blir en markerad konjunkturuppgång — vilket vi hoppas — behövs det verkligen en mera restriktiv finanspolitik. Det har faktiskt också ni själva antytt i er egen skrivning; något krav som vi har framfört på den punkten har alltså inte försvunnit. Vad beträffar skattesänkning, herr Ekström, angav jag ett antal olika områden där utrymme skulle kunna skapas för en sådan absolut nödvändig förändring — eftersom de genomsnittliga inkomsttagarna i det här landet för närvarande befinner sig i ett skatteläge som är ohållbart. Jag tror att det finns en hel del offentligt slöseri på olika områden, vidare tror jag att man kan göra en hel del åt skolpolitiken för att få den mindre dyrbar, och jag angav också ett antal andra exempel. När det gäller råd och anvisningar till kommunerna som ämbetsverken skickar ut — något som har blivit mycket dyrbart för kommunerna — påstår herr Ekström att han hade rätt, men det har inte herr Ekström. I november 1970 kom herr Sträng med den i och för sig riktiga idén, att nya råd och anvisningar skulle underställas regeringen. Vad vi då föreslog — vad jag sade t.ex. — var: Varför inte titta igenom de redan existerande råden och anvisningarna för att se efter vad man skulle kunna spara på den punkten? Denna begäran avstyrkte emellertid finansutskottet, och riksdagen avslog den. Nu står det i finansplanen att herr Sträng på hösten 1971 hade slagit sig ned tillsammans med Kommunförbundet för att titta igenom de existerande råden och anvisningarna, och det tycker jag var bra. Herr Ekström bör erkänna att han hade fel på den punkten. Hur stor den offentliga sektorn är, herr Ekström, beror på hur man mäter den. Det mått som vi har angivit — och som herr Ekström tyckte var så konstigt — är ett i vetenskapligt kvalificerade sammanhang riktigt mått. Det finns t.ex. använt i den här skriften, som herr Ekström själv har delat ut till finansutskottets ledamöter. Vi får väl tillfälle att tala vidare om detta när vi får mera tid än jag har i en kort replik.

Herr talman! Man börjar lära känna herr Ekström litet mera när man får delta i ett par debatter med honom. Jag trodde inte att herr Ekström hade så svårt att läsa innantill att han skulle behöva fråga oss vad vi egentligen menar. Behöver jag tala om för herr Ekström att moderaterna har avstått från sitt krav på en strängare restriktivitet, eftersom vi har skrivit oss samman utan att detta krav återupprepas? Sedan vill jag säga, att det väl måste vara ren bluff från herr Ekströms sida, om han vill påstå att vi har skrivit under på allt vad moderaterna har framfört i sin motion. Vi har i vårt yrkande i utskottet tydligt och klart sagt att vi, med bifall till våra motioner och i anledning av denna moderatmotion och med vad vi har anfört i själva utskottsskrivningen, yrkat si och så. Nog måste väl herr Ekström förstå att detta är ett klart ställningstagande, som han inte behöver misstänkliggöra oss för! Men nu förstår jag varför herr Ekström i reciten tydligen var angelägen om att ta in en hel mängd annat av moderaternas förslag än det som vi hade anledning att behandla i utskottet. Jag ställde frågan varför det skulle vara med där, och då svarade herr Ekström under hand: Ja, men det skall vi ju inte alls behandla i utskottet, utan där blir det bara de saker som motsvaras av de klämmar som vi skall ha. Nu har vi fått klarhet i att man tydligen ville försöka få fast oss på något sätt. Sedan frågar herr Ekström när jag säger att vi inte har ändrat oss beträffande förslagen: Varför har ni då inte upprepat dem? Ja, det har jag förklarat i mitt förra anförande. Herr Ekström säger att vi framförde förslagen i december. Nej, det gjorde vi inte. Vi framförde dem i oktober. Det var ni som hindrade att det kunde bli en sådan behandling i utskotten att de åtgärder vi föreslog skulle verka så snabbt att de hade kunnat tillämpas redan i början av november månad. Jag har också förklarat varför vi nu inte upprepar dem. Regeringen får helt enkelt ta ansvaret för att det vi då ville åstadkomma och även hade kunnat åstadkomma nu inte kan uppnås på grund av att ni vägrade gå med på detta. Herr Ekström säger att vi glömt att tala om den yttre balansen. Läs då på s. 5 i motionen 812 där det står talat om ”balans i utrikesbetalningarna”. Vi har också i utskottet redovisat hur vi åberopat både motionstext och klämmar.

Herr talman! Regeringens åtgärder mot arbetslösheten har lett till vissa resultat, säger herr Ekström. Det vore också skräp, om så inte alls hade varit fallet. Men det är ett faktum som herr Ekström inte kommer ifrån att regeringen under det gångna året misslyckats att uppfylla de mål som brukar ställas upp för den ekonomiska politiken. Till dem hör ju full sysselsättning och en rimlig prisstabilitet. Men vad har 1971 kännetecknats av och vad kommer troligen 1972 att kännetecknas av? Jo, av stor arbetslöshet och samtidigt stora prisstegringar. Det finns inga tecken som visar att regeringen skulle vara i färd med att klara av dessa båda stora problem. Herr Ekström ogillade de förslag vi hade ställt, genom vilka man kunde sänka livsmedelspriserna. Det visste jag förut, men jag tyckte inte att hans argumentering var saklig. Om man skulle sätta en övre gräns för det avdrag som får göras för räntor i deklarationen till att avse ett skuldbelopp på 125 000 kronor, skulle det inte ha den inverkan på hyrorna i flerfamiljsfastigheter som han påstod, eftersom hyrorna fastställs på annat sätt. Däremot skulle det inverka för den som äger en lyxvilla och som har ett skuldbelopp på t.ex. 200 000 kronor. Men sådana villaägare ömmar vi verkligen inte för. Vi tycker att de skall betala en större skatt än de för närvarande gör. Bostadstilläggen hjälper upp de höga matpriserna, sade herr Ekström. Jag tycker att det är en vidunderlig argumentation. Bostadstilläggen förbättrades därför att hyrorna hade ökat. Jag erinrar mig nu att det var en rad framstående socialdemokrater här i riksdagen som ville att dessa bostadstillägg skulle betalas direkt till fastighetsägarna. Ja, i så fall kunde möjligen höjningen av dem hjälpa till så att fastighetsägarna fick det litet lättare att klara maten, men det kunde absolut inte hjälpa den stora massan av barnfamiljer. Jag tycker fortfarande att regeringen tar för lätt på kravet på en sänkning av livsmedelspriserna. Man behandlar olika grupper i samhället olika på ett felaktigt sätt. Det finns ett aktuellt exempel. Vi har nyss på bänkarna fått propositionen 20, som föreslår en förändring i förordningen om särskilt investeringsavdrag för bolag. Denna proposition har tillkommit som ett beställningsarbete av Sveriges redareförening. De extra investeringsavdragen främjar kapitalets profiter, men de var inte så formulerade att samtliga kapitalägare inom samtliga branscher kunde tillgodogöra sig merprofiterna genom avdragen. Därav Redareföreningens beställning, som snabbt effektuerades av finansministern. När en allt kraftigare folkrörelse kräver sänkta priser och bort med momsen, så negligerar man fullständigt dessa krav, trots att människor ställer upp i massmanifestationer. Men när Redareföreningen skriver brev och vill ha sänkta skatter, då kommer det snabbt en proposition på riksdagens bord.

Herr talman! Herr Kristiansson i Harplinge försökte på olika sätt förklara sina tidigare påståenden och sade att svenska folket uppfattar tydligen vad som är centerns politik. Jag skulle vilja råda herr Kristiansson att inte ta så allvarligt på vad olika opinionsinstitut kommer fram till. Det är inte alldeles säkert att en opinionsundersökning utgör ett bevis på att man har förstått var centerpartiet står i dag. Herr Burenstam Linder sade att jag höll ett mycket långt anförande och det gjorde jag kanske, men jag tror att herr Burenstam Linders var ännu längre utan att jag fick klart för mig hur en annan ekonomisk politik skulle se ut. I mitt anförande talade jag just om nödvändigheten av att i tider då konjunkturen går uppåt se till att exportproduktionen och den med importen konkurrerande hemmaproduktionen får resurser på ett tidigt stadium. Annars kan det uppstå externa balansrubbningar. Jag inser till fullo att de grundläggande möjligheterna för oss i samhället att ha en stark offentlig sektor är ett näringsliv som har styrka. Tala sedan inte så ofta, herr Burenstam Linder, om det offentliga slöseriet! Det är många människor anställda i den offentliga sektorn som i dag var och en på sin arbetsplats brottas med de problem som finns. Gång på gång får de från ert håll höra att de inte har något kostnadsansvar för det arbete de bedriver. Sådana beskyllningar riktas till sjuksköterskor, hemvårdarinnor och många andra människor i den offentliga sektorn. Sluta upp med dessa beskyllningar om ett offentligt slöseri! Finansutskottets vice ordförande herr Löfgren blev upprörd över mitt påstående att ni på borgerligt håll inte direkt har sagt var ni står beträffande moderatmotionen 294. Han förstår nu, säger han, varför jag vill att reciten skulle innehålla ett referat av moderatmotionen på det sätt som den gör. Det är inte något märkvärdigt med den reciten. Det som står i den är just vad vi här behandlar. Det var, herr Löfgren, den 8 december 1971 som vi voterade i kammaren. Då ansåg ni fortfarande att det skulle finnas möjligheter att genomföra de generella åtgärderna. Men den 11 januari i år var det tydligen inte längre höjden av politisk visdom att föra fram dessa förslag.
Herr talman! Herr Ekström försökte klara sig ur den här diskussionen genom att säga att det inte är säkert att väljarna, eller i detta fall de tillfrågade vid SIFO-undersökningen, begrep vad de talade om. Den nedvärderingen får naturligtvis stå för herr Ekströms egen räkning. Det är möjligt att de inte begrep centerns program, men det kan också vara så att de begriper de andra partiernas program ännu mindre. Jag återkommer till den frågan och vill mycket kort säga till herr Ekström: Läs reservationen — plocka inte bara ut valda uttryck och avsnitt precis som en viss potentat läser Bibeln! Det är vad jag vill rekommendera. Då kommer det att framstå för Er vilken politik vi vill bedriva. Herr Ekström ironiserade också över vår voteringsomgång i utskottet. Men sättet att votera bestäms ju av den socialdemokratiska majoriteten i utskottet, och på oppositionssidan har vi inte annat än att följa de bestämmelser som ni dikterar.

Herr talman! För att det inte skall råda något som helst missförstånd mellan mig och herr Ekström vill jag rätta ett litet tekniskt fel som jag gjorde i mitt förra anförande. Jag sade att vi i reservationens kläm hade skrivit både ”med bifall till” och ”i anledning av” motionerna. Det står ”i anledning av” på alla punkter. Skillnaden är att det i reservationens text står att vi tillstyrker motionerna direkt i den mån vi gör det. I det andra fallet, som var den springande punkten, hade vi faktiskt en helt annan skrivning. Jag kan inte förstå att herr Ekström på något sätt behöver vara tveksam beträffande vårt ställningstagande. Herr Ekström har sagt en del beträffande kreditfrågorna, men det finns ingen möjlighet för mig att på den korta minut som återstår ta upp ett ytterligare bemötande. Jag vill bara säga att de mindre och medelstora företagen mycket väl vet att de har kommit i kläm när det gäller kreditrestriktioner. Därför finns inte stor anledning att hålla på att ge beskrivningar av olika slag som skulle visa detta. Företagen vet att det faktiskt förhåller sig på det sättet. Vidare tror jag att herr Ekström inte alltid vill förstå vad vi menar, och då är det inte heller så lätt att göra det. Detta kanske hänger samman med den inställning socialdemokraterna har till oss i oppositionen.

Herr talman! Ja, herr Ekström, att det på sina håll finns en viss lättvindighet med pengar, som vi kan kalla offentligt slöseri, är väl dumt att förneka. Vi läser ibland ganska omfattande tidningsrubriker härom, och jag tror att man skall vara på det klara med att det fordras ett bättre kostnadsmedvetande. Nu skall inte heller herr Ekström försöka slinka undan med att göra gällande att min kritik skulle innebära att sjuksköterskor och andra anställda inom den offentliga sektorn skulle vara slarviga på något sätt. Det har jag faktiskt aldrig sagt. Det är snarare på det viset att det här fordras vissa signaler, t.ex. att finansutskottets ordförande uttalar att det finns risker för offentligt slöseri och att det gäller att man uppifrån utformar ett sådant system att man undviker detta. Men vi skall inte överdriva detta med offentligt slöseri. Jag nämnde det som en punkt bland andra punkter som måste observeras för att vi så småningom skall kunna komma till rätta med det helt orimliga skattesystem som vi har. Det tror jag är nödvändigt att vi inriktar oss på. Det nuvarande skattesystemet tillsammans med en del andra ekonomiskpolitiska åtgärder från regeringens sida har inneburit att den ekonomiska politiken kommit att bli reformfientlig. Jag upprepar detta: Jag anklagar alls icke socialdemokratin för att lida någon brist på reformönskningar — det vore fullständigt vansinnigt att uttala en sådan anklagelse — men ni driver för närvarande en ekonomisk politik som innebär att era möjligheter att genomföra reformer försvåras. Det är det jag menar, när jag säger att ni driver en reformfientlig politik. Låt mig i det sammanhanget nämna att jag häromdagen läste en liten artikel i Nerikes Allehanda om Örebro, som troligen har en av de högsta kommunalskatterna i landet. Där drar det starka samhället tydligen in på exempelvis skolmaten i så hög grad att det blir ramaskrin i debatten. Det visar litet vilka svårigheter som uppstått. Det är bra att erkänna dem. När det gäller råd och anvisningar, som vi hade ett litet meningsutbyte om, skall vi inte i en sådan här debatt stå och gnälla på varandra för att någon inte erkänner när han har fel. Men nog hade väl herr Ekström fel på den punkten? Var det inte så?

Herr talman! Det är några frågor som med nödvändighet inställer sig när man läser finansplanen och finansutskottets betänkande och hör socialdemokratins talesmän i den här debatten, och jag vill uttrycka de frågorna på följande sätt. Varför söker inte socialdemokratin dra några lärdomar av den utveckling som lett fram till den ekonomiska krisen och den stora arbetslösheten? Varför söker ni inte dra några slutsatser av den politik som lett fram till de stora prisstegringarna? Erfarenheten har ju tydligt visat att full sysselsättning inte kan garanteras i ett samhälle där storfinansen har den ekonomiska makten. Inflationen och prisstegringarna har sin yttersta källa i det ekonomiska systemet och i monopolens dominerande ställning. Nu hoppas regeringspartiet på en uppgång ur den ekonomiska krisen genom en ny högkonjunktur, och det är möjligt att dessa förhoppningar så småningom infrias. Men då börjar man på nytt samma kretslopp som det senaste året har lett fram till den stora arbetslösheten. I stället för att utnyttja den väntade uppgången för en långsiktig planering låter regeringspartiet det privata kapitalistiska näringslivet bestämma grundvalen för den fortsatta utvecklingen. Följderna av denna anpassning är uppenbara. Avfolkningen av skogslänen kommer i gång igen, storstadsområdena kommer att fortsätta att växa med samma negativa konsekvenser för befolkningen som hittills, det blir ingen planmässig utbyggnad av näringslivet, någon mobilisering kommer inte att ske av de stora inhemska reserver av arbetskraft som har kartlagts bl.a. av låginkomstutredningen, och den nödvändiga förändringen av maktförhållandena inom företagen låter vänta på sig. Är man inom socialdemokratin verkligen tillfredsställd med att upprepa den felaktiga och ofullständiga politik som lett fram till de nuvarande svåra problemen för människorna? Herr talman! Jag tror att det, om man inte tar allvarligare på dessa problem, är risk för att den politiken i stället kommer att upprepas under ledning av de borgerliga partierna.

Herr talman! Herr Burenstam Linder envisas med att fortfarande tala om den där kungörelsen. Jag har refererat innehållet i denna kungörelse, som innebar att statliga myndigheters rätt att utfärda kostnadshöjande anvisningar begränsades. Herr Burenstam Linder menar att det också borde ha tagits ett initiativ till att tidigare utfärdade råd och anvisningar skulle ses över. Jag menar att detta även sker varje år, inte minst genom att finansdepartementet uppmanar myndigheter och verk att innan de lämnar in sina petita försöka åstadkomma en begränsning. Så skedde även i fjol. Totalt ökade petitaframställningarna med 10 miljarder kronor, men detta begränsades till 7 miljarder kronor i statsverkspropositionen. Herr Kristiansson i Harplinge säger att de som tillhör minoriteten inte bestämmer voteringsordningen i finansutskottet. Jag vet inte om detta skulle vara en kritik mot den voteringsordning som vi har. Jag nämnde i förbigående att det vid ställningstagandet till motionen 294 — alltså den motion med det fina blå omslaget vilken visades upp av moderaterna — framkom viss tveksamhet bland centerpartisterna i ett inledande skede. Denna tveksamhet har ni i folkpartiet och i centerpartiet behållit hela tiden. Det är också därför som finansutskottets vice ordförande blir så upprörd när jag frågar: Vad är det ni tar avstånd från i moderaternas motion? Ni säger bara att ni i anledning av motionen vill ge Kungl. Maj:t till känna vad ni har anfört. Vad ni egentligen avser kommer efter denna debatt fortfarande att framstå såsom oklart. talarstol försvarat politiken beträffande den offentliga sektorn. Det är grumligheten i deras inställning som jag vill påtala mot bakgrunden av den av moderaterna väckta motionen, som har så stora likheter med det som anfördes av högern under 1930 och 1940-talen. Ni har nu haft tre möjligheter att stiga upp och säga att ni försvarar den offentliga sektorn, men det överlämnar ni till oss socialdemokrater. Från er två kan man inte räkna med någon som helst hjälp i detta fall. Herr Burenstam Linder! Visst har vi ett kostnadsmedvetande inom den offentliga sektorn, och hela det arbete som pågår med programbudgetering syftar ju till att få till stånd ett ännu starkare kostnadsmedvetande. Men vad jag reagerar mot är att Ni ständigt och jämt skall hacka på den offentliga sektorn och helt förbiser alla de människor som är verksamma inom denna och som givetvis måste känna sig illa berörda av den kritik som de oavbrutet utsätts för från Ert håll. Herr talman! Jag föreställer mig att diskussionsomgången mellan finansutskottets ledamöter med detta är avslutad och att debatten nu kommer att fortsätta med övriga talare.

Herr talman! Allteftersom tiden gått har det framstått allt klarare, att den sorts åtgärder för att komma till rätta med arbetslösheten som regeringen och riksdagsmajoriteten drev igenom i höstas inte har gett det åsyftade resultatet, dvs. inte varit tillräckliga. Ökningen av arbetslösheten har visserligen nu av allt att döma kulminerat. Men uppbromsningen har skett på en mycket hög nivå. Under förra lågkonjunkturen — 1967/68 — då vi ju hade något av en rekordarbetslöshet, nådde arbetslöshetssiffrorna som högst upp till ca 65 000. I vinter har vi haft 80 000-85 000 registrerade arbetslösa. Läget är i verkligheten ännu ogynnsammare, om man tar med i bilden att vi nu i vinter haft ett mycket större antal sysselsatta genom arbetsmarknadsutbildning och direkta sysselsättningsskapande åtgärder genom samhällets försorg än vi hade 1967/68. I januari i år hade närmare 110 000 personer sin försörjning genom arbete av det slaget. Som jag framhållit i flera olika sammanhang här i kammaren kan slutsatsen av detta bara vara en: hur stor den arbetsmarknadspolitiska apparaten än blir, är den inte tillräcklig för att bemästra sysselsättningsproblem av den omfattning som vi har haft under de senaste konjunktursvackorna. Det leder oss till att inse att kampen mot arbetslösheten måste föras på flera fronter samtidigt. Vi måste genom en aktiv näringspolitik skapa arbetstrygghet och konkurrenskraft i våra företag på lång sikt. När konjunkturen viker måste vi vara beredda att sätta in generella sysselsättningsstimulerande åtgärder för att göra företagen uthålligare, då det gäller att hålla kvar den arbetskraft som de för tillfället har svårt att sysselsätta. Det är en självklarhet. För dem som ändå blir utan arbete måste dessa åtgärder kompletteras med direkta arbetsmarknadspolitiska insatser som kan ge tillfällig eller mer varaktig sysselsättning. Jag tror att man i långa stycken kan göra en jämförelse med förhållandena inom hälsooch sjukvården. Vi är överens om att det inte räcker med att vi bygger upp en förnämlig sjukhusoch läkarorganisation. Minst lika viktigt är det att förebygga sjukdom och olycksfall genom olika slag av friskvård, hälsovård, ett fullgott arbetarskydd osv. Den synen måste vi också försöka lägga oss till med när det gäller att komma till rätta med den samhällssjukdom som arbetslösheten utgör.

Centerns och övriga oppositionspartiers förslag i höstas var i hög grad inriktade på att förebygga arbetslöshet. Ett tillfälligt borttagande av arbetsgivaravgiften skulle exempelvis gett företagen större möjligheter att hålla uppe sysselsättningen under vintern, och pressen på den arbetsmarknadspolitiska apparaten skulle då inte blivit så stor som den nu faktiskt är. Det program för att möta arbetslösheten som oppositionspartierna lade fram i höstas skulle också ha skapat utrymme inom det skattetak vi nu har för finanspolitiska åtgärder när det kommer en omsvängning i konjunkturen. Majoriteten i finansutskottet antyder nu att penningpolitiska åtgärder kan bli aktuella så snart man kan iaktta det minsta tecken på en sådan omsvängning. Alldeles oberoende av vilken uppfattning man har om när en uppgång i konjunkturen kan komma, antyder det som utskottet skriver på den punkten att finansministern och riksbanken lätt kan råka i ett dilemma så snart konjunkturen vänder uppåt igen. Det finns ett skäl att fråga: Har finansministern för sin del någon utarbetad finanspolitisk beredskap och, i så fall, vilka är huvuddragen i denna politik? Eller är det så, som utskottsmajoriteten antyder, att åtgärderna blir av enbart penningpolitisk karaktär — dvs. räntehöjningar och kreditrestriktioner med risk för konsekvenser för näringslivet av samma slag som vid den förra högkonjunkturen? Vi är nu inne i en situation, där det med hänsyn till arbetslösheten skulle behöva sättas in ytterligare en del stimulansåtgärder samtidigt som man måste vara restriktiv med att binda sig för utgifter eller andra finanspolitiska åtgärder, som kan göra att man råkar i svårigheter längre fram. Stimulansåtgärderna måste med andra ord vara sådana att de kan börja verka omedelbart och att de kan avlyftas vid behov. Vårt krav på ytterligare medel till vägarbeten under innevarande budgetår har riksdagen redan avslagit. Vi har bara att konstatera och beklaga det. Detta förslag var enligt vår mening konjunkturpolitiskt väl motiverat, och behovet av upprustning av vägarna omvittnas av alla. Enligt min mening skulle det också vara motiverat att nu ytterligare sänka räntan. Den diskontosänkning med en hel procent som genomfördes i Västtyskland häromdagen kan tas som ett tecken på att den internationella räntenivån fortfarande sjunker. De möjligheter som det ger till sänkning här hemma borde vi utnyttja, inte minst när det gäller den långa räntan. Skillnaden mellan den långa räntan och diskontot har knappast varit större än den är just nu. Det har i sin tur bidragit till att bromsa investeringarna. Däremot får — som jag framhöll redan i den allmänpolitiska debatten i januari — möjligheterna att angripa den nuvarande konjunkturarbetslösheten med mer generellt verkande finanspolitiska medel nu anses försuttna. Regeringens och riksdagsmajoritetens blankt avvisande hållning när det gällt att använda sig av sådana medel är enligt min uppfattning en huvudorsak till att man lyckats så dåligt med att hålla arbetslösheten i vinter i schack. Men med ett beslut om sådana åtgärder nu skulle vi riskera en påspädning just när vi kanske närmar oss ett allmänt uppsving. Vad beträffar nästa budgetår, dvs. det som slutar vid halvårsskiftet 1973, finns det av skäl som jag redan anfört och som både majoriteten och minoriteten i finansutskottet utvecklat mera ingående i stället anledning att i dagsläget försöka hålla tillbaka utgifterna och det totala budgetunderskottet. Men arbetslösheten är inte bara en konjunkturföreteelse. Inte ens när den ekonomiska aktiviteten är som intensivast tycks vi kunna undgå en betydande strukturarbetslöshet. Mycket tyder dessutom på att vi under de närmaste åren måste bereda oss på en ännu snabbare strukturomvandling och en ännu högre strukturarbetslöshet än den vi hittills haft. En sådan utveckling utgör inte bara ett hot mot den fulla sysselsättningen utan också mot jämlikhetspolitiken. Det innebär att de förbättringar som vissa grupper uppnår får dyrt betalas av andra. Särskilt bland de äldre slås många ut från den ordinarie arbetsmarknaden. Andra får ta arbete med sämre lön. Den situation som nu råder på arbetsmarknaden med mycket stor arbetslöshet bland de äldre och omfattande friställningar och nedläggningar av företag oberoende av Konjunktursituationen är enligt min mening ett klart uttryck för en felaktig strukturpolitik. Ingen vill stoppa strukturomvandlingen. Den innebär att vi kan ta till vara de tekniska framstegen samt möjligheterna till specialisering och arbetsfördelning. Men de vinster som vi på det sättet uppnår går snabbt förlorade, om vi inte kan hålla utvecklingen i balans. Och det är fullt klart att en sådan balans saknas, när vi har en stor och bestående strukturarbetslöshet. Till de bestående problemen i den svenska ekonomin hör också svårigheterna att upprätthålla balans i utrikesaffärerna. Finansutskottet understryker i sitt betänkande uttalandet i finansplanen, att det inte finns anledning att tro att de senaste två årens förbättringar i betalningsbalansen skall bestå utan vidare. Vad beträffar förhållandena under 1972 tror utskottet t.o.m. att prognoserna i finansplanen kan komma att visa sig vara för optimistiska. Hur stora påfrestningarna blir under det närmaste året hänger givetvis i hög grad samman med hur konjunkturen utvecklas. Men så mycket är klart, att vi liksom tidigare måste inrikta oss på att betala ett växande underskott i fråga om tjänster och transfereringar med ett i genomsnitt allt större överskott i varuutbytet. Den uppgiften klarar vi inte utan en ytterligare förstärkning av den industriella slagkraften när det gäller såväl den utpräglade exportindustrin som hemmamarknadsindustrin. Den avgörande faktorn både för att komma till rätta med strukturarbetslösheten och för att få till stånd en varaktig förbättring i utrikesaffärerna är, som har framhållits många gånger tidigare, industriinvesteringarna. Och i det avseendet har målsättningarna under de senaste åren inte uppnåtts. Den prognos för 1972 som finansministern gör i finansplanen visar på en uppgång med bara 3,5 procent. Med nuvarande problem för ögonen måste detta betraktas som helt otillfredsställande. Det framgår inte minst vid en jämförelse med långtidsutredningen, där en investeringsuppgång på 6 å 7 procent angetts som ett nödvändigt villkor för att bl.a. inom rimlig tid kunna uppnå balans i utrikesbetalningarna. Det lär inte gå att komma ifrån att mycket av misslyckandena när det gäller investeringspolitiken kan skyllas på brister i den ekonomiska politiken och i näringspolitiken. Jag hoppas att man nu på regeringssidan på ett annat sätt än tidigare värdesätter ett ömsesidigt och förtroendefullt samarbete mellan samhällets olika organ och näringslivets parter. Därvidlag spelar de anställda en viktig roll. Deras erfarenhet när det gäller arbetsmiljö och företagsdemokratiska frågor måste tas till vara i överläggningar om framtidsplaneringen. Jag tror också att man nu har en mera öppen blick för vad en jämn kapitaltillförsel till företagen betyder, vilken roll de mindre och medelstora företagen spelar osv. Men det gäller också att forma samhällets åtgärder till ett näringspolitiskt handlingsprogram. Avsaknaden av ett sådant tror jag är en av de viktigaste anledningarna till att näringspolitiken hittills inte blivit någonting helt utan enbart någonting styckevis och delt. Vid utformningen av ett sådant program är det viktigt att miljöfaktorerna beaktas. Särskilt gäller det i frågor om arbetsmiljön. Det gäller att anpassa maskiner, lokaler osv. till människans förutsättningar. Att mäta produktionsresultat utan att beakta de sakerna ger ingen rättvisande bild av utvecklingen. En viktig målsättning måste också vara att fördela investeringarna i näringsliv, bostäder och samhällsservice så att man åstadkommer en regional utjämning. Centralisering går inte ihop med vare sig strävan till jämlikhet eller försöken att uppnå full sysselsättning. I det sammanhanget måste jag återkomma till den fråga jag ställde till statsministern under den allmänpolitiska debatten angående målformuleringen för den ekonomiska politiken. När finansministern i fjol hade tagit med regional balans som ett uttryckligt mål för den ekonomiska politiken hälsade vi det med tillfredsställelse. Desto större blev därför besvikelsen när detta mål inte längre fanns med i årets finansplan. Jag har i det längsta hoppats att det var ett olycksfall i arbetet. Vi inbjöd i den gemensamma mittenmotionen utskottet att skriva in regional balans som ett centralt mål för den ekonomiska politiken, men vi erfar nu att socialdemokraterna i utskottet avstyrker detta. Får jag fråga finansministern: Vilket är motivet för att mönstra ut detta viktiga mål för den ekonomiska politiken ur målformuleringen? Har denna åtgärd något samband med den promemoria om ortsklassificering som nu är ute på remiss? När regeringen föreslog att kommunsammanläggningsreformen skulle bli tvingande framhöll man som ett motiv att varje nybildad kommun skulle bli en näringsgeografisk enhet. Om vi får tro promemorian, så har man tänkt om i den frågan också — det är ju långt ifrån alla kommunblockscentra som anges som utvecklingsbara i den promemorian. Vi har en partimotion om ortsklassificeringen, och vi får väl ta en ytterligare debatt på den punkten när motionen behandlas. Men det slog mig att de här sakerna möjligen kan ha ett samband, och därför ville jag komplettera frågan på det vis som jag har gjort. Ett uttryck för den hittills förda centraliseringspolitiken är att staten med skattemedel subventionerar de företag som etablerar sig eller utvidgar verksamheten i de överhettade områdena. Jag avser då att samhället har tagit på sig en mycket stor del av de kostnader som rekrytering av arbetskraft i sådana fall drar med sig. Det innebär att företagen i sina kalkyler kan bortse ifrån den kostnad som det innebär att skaffa fram arbetskraft i de områden, där det samhällsekonomiskt sett är dyrast att etablera ny verksamhet. Den ordningen motverkar självfallet mycket starkt den strävan till utlokalisering som riksdagen och statsmakterna i andra sammanhang har gett uttryck för. Därför bör man enligt min mening allvarligt överväga att låta företagen bära dessa kostnader. Det tror jag är en bra metod att påverka företagen att överväga andra områden för sin etablering. Då man genomför en sådan ordning skall det givetvis inte innebära att den enskilde som måste flytta skall vara beroende av det företag han söker sig till när det gäller att få ut sin flyttningsersättning. För ersättningen till den enskilde måste självfallet samhället liksom hittills stå som garant på samma sätt som samhället garanterar att den som blir sjuk, den som är berättigad till pension osv. alltid får ut de fastställda förmånerna. Men betalningsansvaret kan och skall enligt min mening då läggas på företagen, som behöver denna interlokala förmedling för att få sin arbetskraft. Med nuvarande produktionstillväxt och skattetryck blir givetvis utrymmet för att bygga ut den offentliga servicen och genomföra nya sociala reformer ytterst begränsat. Vi vet också att de löpande driftkostnaderna i den offentliga verksamheten stiger mycket snabbt på grund av bl.a. ökade personalkostnader. Finansministern har i årets finansplan mycket starkt understrukit behovet av att kommunerna anpassar sina investeringar till en mera realistisk nivå. Mot det finns ingenting att invända. När det gäller ansvaret för kommunernas ekonomi kommer man emellertid samtidigt inte ifrån det förhållandet att omkring fyra femtedelar av den kommunala verksamheten avser kostnader för uppgifter som staten påfört kommunerna. Statens bidrag till finansieringen av dessa utgifter utgör emellertid inte mer än ungefär 25 procent. Detta förhållande mellan verksamhetsansvar och ekonomiskt ansvar är knappast rimligt. Finansministern har nu äntligen tillsatt den av riksdagen begärda utredningen om kommunernas ekonomi och om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Men jag måste säga att förhoppningarna på denna utredning inte kan ställas alltför högt, då de direktiv som finansministern gett utredningen sätter mycket snäva gränser i många avseenden. Jämsides med en omprövning av kostnadsansvaret mellan stat och kommun måste man givetvis på bägge håll försöka spara och försöka öka effektiviteten och på så sätt frigöra resurser för nya ändamål. Vilka anspråk som t.ex. kommunerna får ta på sig hänger ju i stor utsträckning ihop med hur man planerar samhällsutbyggnaden i stort. Bättre balans i detta avseende mellan olika regioner skulle otvivelaktigt innebära en lättnad för inte minst kommunernas ekonomi utan att det skulle innebära några försämringar för de enskilda människorna. På samma sätt kan man säga att det är kostnaden för befolkningsomflyttningen och för en alltför långt driven centraliseringspolitik som nu i stor utsträckning medverkar till att driva upp skattesatserna i inflyttningskommunerna. Inte minst här i Stockholmsområdet är det förhållandet mycket påtagligt. Till de mest brännande ekonomiska problemen just nu hör också de snabba prishöjningarna. I någon mån kommer prisimpulserna utifrån, men framför allt är det höjda produktionskostnader här hemma som nu slår igenom i höjda priser. De kraftigt höjda kommunalskatterna ökar svårigheterna, särskilt för dem som har låga inkomster. Eftersom de flesta samtidigt har sina löner bundna genom avtal för lång tid framåt och löneglidningen i nuvarande arbetsmarknadsläge helt naturligt inte är särskilt stor, blir prishöjningarna genomgående mycket kännbara. Höjningarna har inte minst gällt matpriserna. Det ökar bördan framför allt för låginkomstgrupper och barnfamiljer. Anledningen till dessa höjningar känner vi till. Jordbrukarna har erhållit vissa prisförbättringar, till en del som kompensation för inflationen. Andra låginkomsttagare — inom livsmedelsindustrin, transportledet och handeln — har genom löneförhandlingarna och i överensstämmelse med välfärdsoch jämlikhetsmålsättningen fått större löneökningar än vanligt. Detta måste leda till höjda matpriser. Det är därför naturligt att tanken på ett slopande av mervärdeskatten på livsmedel har kommit upp till debatt. En sådan åtgärd skulle emellertid — förutom att den är förenad med tekniska komplikationer — medföra ett inkomstbortfall för staten på omkring 4 miljarder kronor. Det finns knappast några realistiska möjligheter att kompensera detta bortfall med inkomster från annat håll. En möjlighet är att differentiera mervärdeskatten. Skattesatsen skulle alltså kunna sänkas för livsmedlen eller för vissa slag av livsmedel. Eventuellt kunde då skatten höjas på varor som anses mera umbärliga. Men väljer man den möjligheten kvarstår ju de tekniska svårigheterna. I första hand bör andra vägar sökas för att eliminera mervärdeskattens prishöjande effekter på livsmedlen. Det finns då den möjligheten att ställa budgetmedel till förfogande för ändamålet, en möjlighet som vi för övrigt i något fall redan använder oss av. Det finge i första hand bli fråga om att välja ut några viktiga varuslag — det kan vara mjölk, mjöl, kött, fläsk, fisk eller ägg — och subventionera dessa via statsbudgeten. Väljer man den vägen och tar ett steg i sänder kan man med begränsade belopp nå god effekt på några få men viktiga inslag i husmanskosten. Det är värt att notera att vilken metod man än använder — om man tar bort momsen, om man differentierar momsen eller om man har en successiv övergång till en lågprislinje — innebär det inte en enda ny krona till jordbrukarna eller till andra som arbetar i denna kedja. Jag tänker på livsmedelsindustrins arbetare, på transportarbetare och på dem som är anställda i handeln. I samtliga fall blir effekten den att man ur konsumenternas synpunkt tar bort hela eller delar av den prishöjande effekt som mervärdeskatten innebär. Vi har inte låst oss i den här frågan. Dessa tankar är utvecklade i vår partimotion som vi lämnade vid riksdagens början. När det gäller att kompensera barnfamiljerna kan man naturligtvis också gå fram på andra vägar. En möjlighet som ligger nära till hands är att man höjer barnbidragen. Redan en så begränsad reform som den som centern och folkpartiet föreslagit till årets riksdag, nämligen en indexreglering av barnbidragen, skulle i detta sammanhang avsevärt lätta på barnfamiljernas ekonomiska börda.